Herr talman! Under flera år har det ingått i min uppgift att besöka gamla och sjuka. Redan för många år sedan sammanträffade jag med personer som genom att använda THX fått ett förbättrat hälsotillstånd. Detta gjorde att jag blev intresserad av THX-frågan. Efter att ha studerat den en tid tvekade jag inte att följa med när den första uppvaktningen i frågan gjordes hos dåvarande statsminister Tage Erlander borta i det gamla riksdagshuset. Socialministern vet att jag därefter har aktualiserat denna fråga flera gånger. Vi som lever i en bygd där det finns så många som fått ett förbättrat hälsotillstånd genom THX kan inte vara likgiltiga när vi ser att utvecklingen går mot minskade möjligheter att få THX. I anslutning till ett opinionsmöte kring THX-frågan i Jönköping för några dagar sedan fick jag påringningar av olika människor. Jag vill här berätta om två sådana samtal. Den ena personen som ringde känner jag, den andra inte. En kvinna berättade att hon i 20 år levt med migrän, och under denna tid var hennes hälsotillstånd i botten. Men för 10 år sedan fick hon THX, och sedan dess har hon kunnat leva ett normalt liv. Nu upplever hon en oerhörd fruktan för att hon inte skall kunna få en THX-spruta då och då, som hon behöver för att leva normalt. Det andra samtalet jag vill berätta om kom från en man som hade fått försämrad synförmåga, och han hade därför fråntagits sitt körkort. Efter att ha fått THX och blivit bättre fick han tillbaka körkortet. Man talar inte så sällan på borgerligt håll om regeringens maktfullkomlighet, men vad man här begär är att regeringen skall sätta sig över utan för att jag representerar de många människor som kommer att hamna i en oerhört svår situation om de inte får THX. Jag tycker att distansen mellan socialministern och socialstyrelsen å ena sidan och dessa nödlidande människor å andra sidan är skrämmande stor. Många av dessa är vad vi brukar kalla hopplösa fall. De har sökt den sjukvård som vi har — och som vi uppskattar — men de har fått beskedet att de inte kan få någon hjälp där. I en sådan situation söker man ju att få någon annan hjälp, om detta är möjligt. När de nu har fått den hjälpen tycker jag att de också skall få behålla den. Jag vill gå så långt att jag säger att det är en självklar demokratisk rättighet för varje svensk medborgare att få använda THX, om man så önskar. Det skulle vara intressant att få svar på en fråga om den där expertgruppen — det är väl en brist hos mig att jag inte har klart för mig hur det ligger till. Hur arbetade den, hur länge arbetade den och med vilket material arbetade den? Jag vet inte om man kan få fram det materialet. Sedan blir ju det här en lång följetong —- en spännande roman, kan man väl nästan säga — där många är inblandade.

Herr talman! Får jag inledningsvis göra ett par kommentarer till vad som här har sagts.

Det är den reella innebörden i herr Hörbergs fråga till mig. Att han sedan inte ens nämner THX och talar om formella krav, när det gäller högst seriösa frågor, det gör, herr talman, hans fråga så mycket märkligare. Man talar inte så sällan på borgerligt håll om regeringens maktfullkomlighet, men vad man här begär är att regeringen skall sätta sig över lagar och förordningar som riksdagen själv fastställt. Jag undrar om de värderade interpellanterna verkligen är medvetna om att detta skulle medföra införandet av ett ministerstyre som vårt statsskick är helt främmande för.

Detta hindrar dock inte att man direkt eller indirekt medverkar till att skapa föreställningar om att THX preparatet är ett verksamt och botande medel mot bl.a. sådana allvarliga sjukdomar som cancer och diabetes — för att nu inte räkna upp andra sjukdomstillstånd som man gör gällande blir botade genom THX. Det är svårt att frigöra sig från misstanken att detta innesluter ett cyniskt politiskt spel om människors liv och hälsa.

Det är så mycket märkligare när jag utgår ifrån att var och en säkerligen vid kontakt och förfrågningar skulle hänvisa sjuka människor till våra läkare och sjukhus. Mot denna bakgrund är det så mycket egendomligare att man frågar socialministern vad han vill rekommendera alla THX-patienter i fortsättningen, om dr Sandberg inte vill underordna sig de lagar och förordningar man själv varit med om att stifta. Låt mig då bara återigen understryka att de patienter det här gäller skall ha rätt till all den vård och all den behandling som den svenska hälsooch sjukvården kan erbjuda. Herr talman! Jag har haft anledning att reagera mot den argumentation som jag här möter. Vad vi vill är att använda de politiska vägarna för en fortsatt utbyggnad av hälsooch sjukvården för att därigenom öka tryggheten för de enskilda människorna. Vad beträffar socialstyrelsens handläggning av THX-frågan vill jag framhålla att styrelsen måste bedöma ärenden objektivt med utgångspunkt i den gällande lagstiftningen. Någon skillnad vid behandlingen av olika preparat som används som läkemedel kan givetvis inte göras. Dr Sandberg har här samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Jag vill påstå att dr Sandberg under årens lopp givits osedvanliga möjligheter att själv styrka preparatets värde och att med hjälp av medicinsk expertis på hög nivå få dess effekter objektivt prövade. Vi har på läkemedelsområdet liksom på så många andra områden i vårt land en lagstiftning som har kommit till i syfte att skapa trygghet för den enskilda människan i olika situationer. När det gäller läkemedelsområdet är syftet med lagstiftningen att skydda patienterna både mot medel som saknar verkan och mot medel som har allvarliga biverkningar. Läkemedelslagstiftningen skall med andra ord garantera konsumenten tillgång till så bra läkemedel som möjligt. En dispens för tillverkning av THX skulle strida mot de grundläggande bestämmelser som finns i läkemedelsförordningen, som är en lag utfärdad av regeringen efter riksdagens hörande. Enligt grundlagsfästa principer saknar regeringen möjlighet att bevilja dispens från läkemedelsförordningen. Herr talman! Jag skall i varje fall inte i det här anförandet gå in i någon längre debatt med de ärade talarna, men några korta kommentarer har jag ett behov av att göra. Herr Petersson i Röstånga sade att ingen människa bör förvägras rätten att få den medicin han vill ha. Det kommer ju att stå i protokollet, herr Petersson i Röstånga, och jag skall inte ta upp en debatt. Men det är ett ganska häpnadsväckande uttalande från den här talarstolen mot bakgrunden av vår lagstiftning och de ytterst rigorösa bestämmelser vi har på detta område för att ge de enskilda människorna trygghet vid användningen av läkemedel. Jag vill till herr Johansson i Skärstad bara säga att jag blev något överraskad när jag hörde att han faktiskt inte hade tagit del av experternas rapport. Jag har den tillgänglig här i riksdagen och skall be att få överlämna den till honom efter debatten.

Herr talman! Lagstiftningens syfte är att skydda patienterna både mot medel som saknar verkan och mot medel som har allvarliga biverkningar, och allmänheten skall kunna lita på att alla läkemedel har genomgått en noggrann kontroll. Jag har full respekt för detta. Vi måste följa lagar och förordningar, men vi bör inte med dem skada människor. Medverkar vi till det med lagarna, måste vi arbeta om dem. Socialministern sade nyss att ingen av oss som har tagit upp frågan om THX här i dag kan tänka sig att underlåta att ta kontakt med läkare och sjukhus men att vi driver ett cyniskt spel när vi medverkar till att skapa föreställningar om att THX är ett verksamhet medel. Detta är från min sida inte ett cyniskt spel om människornas hälsa. Jag vänder mig mot orden ”cyniskt” och ”spel”. Vi arbetar för att preparatet, som så länge praktiskt prövats, skall få användas och prövas helt legalt. I avvaktan på att det legalt får användas skall vi inte tillfoga dem som känner att preparatet verkar den skada det skulle innebära att bli av med det. Vi måste förstå att olika preparat hjälper olika människor. Vi som har talat med dessa personer kan inte undgå att uppleva att THX hjälper dem. Jag finner därför herr socialministerns svar beklämmande. Allvaret i det hela upplever vi starkt i kammaren just nu. Debatten speglar det allvar som vi, som talar här i dag, känt i samvaron och samtalen med de människor som blivit bättre efter behandling med THX, som berättar om — och klart visar för oss — den goda inverkan det haft, som talar om oron och hjälplösheten som det innebär för dem om medlet stoppas. Jag talar inte för olaglighet. Jag talar för att medlet skall få användas legalt, att den som behöver det och den som ger det inte skall behöva begå en olaglighet. Vad jag önskar är att socialministern med största allvar skall se på frågan och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de människor som behöver preparatet skall få det.

Herr talman! Socialministern säger att dr Sandberg har samma rättigheter och samma skyldigheter som andra. Ja, det är alldeles riktigt. Men det är ju inte det det gäller. Det är ju inte för att skydda dr Sandberg som vi står här i denna kammare utan det är för att vara representanter för människor som har kommit till oss — det är vår skyldighet. Tiotusentals människor har vittnat om THX-preparatets fördelar, och det är deras intressen som vi företräder. Ni anser att det är ett cyniskt politiskt spel att vi utnyttjar situationen av politiska intressen för att själva så att säga hävda oss i sammanhanget. Nej, från vår sida gäller det tvärtom att skydda patienterna på ett riktigt sätt i en situation där de själva upplever det som positivt att få det här medlet. Det är ju ingenting annat. Då står den svenska lagen hindrande i vägen. Vi som varit med i denna kammare under många år har fått bevittna hur lagar har förändrats, hur lagar har justerats mot bakgrunden av en sann verklighet. Och det är det som jag tycker det finns en möjlighet till — mot bakgrunden av särskilda förhållanden bör man också kunna hitta exempelvis en dispensform. Annars råkar vi in i en ytterst svår situation. Jag är övertygad om att socialministern så småningom kommer att uppmärksamma hur riksdagens uppfattning här genomgått en stark förändring mot bakgrund av de fakta som kommer fram. Socialministern har inte nämnt någonting om det förhållandet att det alldeles märkbart inom den svenska läkarkåren ute i landet håller på att breda ut sig en förändrad syn på saken men att man är mycket försiktig med tanke på sin egen situation. Detta är, herr socialminister, beklämmande. Det är något fel i vårt samhälle, det är något fel hos dem som leder detta samhälle när det skall behöva inträffa att fria människor icke vågar stiga upp och framföra sin mening i en mycket, mycket viktig fråga som denna. Jag kommer hädanefter att gå till dessa läkare som jag mött — också framstående sådana — och fråga om de är beredda att lämna sitt godkännande till att jag talar om vilka de är och om de själva är beredda att stiga upp och framföra sina synpunkter. Vi kommer tydligen en tid framåt att få uppleva hur en rad möten anordnas i landet på grundval av de här förhållandena, och tyvärr är det också så att det byggs upp en speciell stämning. Vad vi vill föra fram är ju en verklighet och inga överdrifter. Det är därför som vi — seriöst, tycker jag — har givit uttryck åt de synpunkter som allmänheten förmedlat, och vi har sovrat dem väldigt kraftigt.
Herr talman! Givetvis skall man hålla sig inom lagens gränser. Men inom alla lagar finns det toleransgränser, och det kan vara av värde att ta hänsyn till vissa omständigheter innan anmälan sker. Man bör inte slå till enbart därför att det finns lagparagrafer och till varje pris stoppa en utveckling. I detta speciella fall har ju anmälningarna följt slag i slag. Dessutom bör man kanske till rätt stor del ta hänsyn till de berörda patienterna eller kanske t.o.m. vänta tills en forskargrupp publicerat sina resultat. Det är givet, herr socialminister, att vi som hittills alltid kommer att uppmana sjuka människor att ta kontakt med läkare och sjukhus. Men det är just vad de människor det här gäller har gjort i åratal! Nu har de gripit efter ett sista halmstrå, och det tycker jag inte att man skall förvägra dem. Socialministern påstod vidare att vi gör denna fråga till ett politiskt spel. Det tycker jag var ett synnerligen olyckligt uttalande. Är det ett politiskt spel när man, som i detta fall, försöker vara talesman för en stor grupp sjuka människor? I min interpellation och även här i kammaren har jag försökt att vara relativt lågmäld och objektiv. Om jag har misslyckats med det, så är det beklagligt. I så fall kanske det beror på att jag har rörts av dessa människors förhoppningar. Vidare har jag sagt att man inte skall förvägra människor den medicin de vill ha. Om jag vill ha naturmedicin i stället för en kemisk medicin, som jag kanske är rädd har vissa biverkningar, så må väl det vara min rätt. Och vill jag ha THX därför att jag tror att det preparatet kan göra mig bättre, så skall väl inte det förvägras mig.

Herr talman! Socialministerns senaste anförande var enligt min mening mycket förvånande, och jag hade inte väntat mig något sådant av herr Aspling. Han röjde där ett par egenskaper som jag tycker är olämpliga för ett statsråd. Han visade bl.a. upp vad jag vill kalla för en överbyråkratisk inställning. Han påstod också att jag i mitt tack för svaret och kanske även i debattinlägget här hade yrkat att socialministern skulle säga till socialstyrelsens chef att man inte i fortsättningen skulle fästa avseende vid gällande lagar och förordningar —- om jag nu antecknade rätt — eller att jag hade förordat att socialministern själv skulle sätta sig över lagar och förordningar. Så har jag givetvis inte sagt. Jag sade i mitt anförande nyss att jag finner det helt rimligt att socialstyrelsen gör inspektioner och objektivt jämför förhållandena vid de berörda klinikerna med de förordningar som gäller för verksamheten där och för kraven på hygien, sterilitet osv. Men det är också på det sättet, som herr Petersson i Röstånga nyss framhöll, att lagar och förordningar som vi stadfäster här i landet skall tillämpas med sans och måtta. Och där tror jag det riktiga är att politikern har ansvaret för ämbetsverkens tillämpning av gällande lagar och förordningar. För en stund sedan svarade herr Asplings regeringskollega kommunikationsministern på en del frågor. Han har också att göra med ämbetsverk av olika slag inom sitt fögderi, och jag har förstått att det är inte så sällan som han varit tvungen att tala vissa ämbetsverkschefer till rätta när det gäller deras sätt att tillämpa gällande lagar och förordningar. Så bör också socialministern göra — det är min direkta rekommendation. Jag blev ganska förvånad över svaret, som röjer en övertro hos socialministern på vissa människors förmåga att avgöra vad som är vitt och vad som är svart. Socialministern tror tydligen att expertgruppen inom socialstyrelsen består av en samling övermänniskor. Vad är de egentligen värda? Vad vet de? Jag ger inte mycket för dem. De säger att de ingredienser som kan finnas i THX-preparaten är verkningslösa — punkt och slut. När socialministern och jag på sin tid gick i skolan — det var väl ungefär samtidigt på 1920-talet bl.a. — undervisade man om att det fanns vissa odelbara grundämnen. Att de var odelbara var ett axiom, fick vi lära oss. Med utgångspunkt från detta var hela undervisningen i ett av de intressantare ämnena uppbyggd. Nu, 30 år efter vår skolgång, är de flesta grundämnen delade — ett resultat av senare tiders forskning. Jag är övertygad om att det finns någonting i THX-preparaten som senare tiders forskning kommer att visa har en viss verkan i de sammanhang där de används. Man skall alltså inte tro att folk som är experter är ofelbara. Jag ger som sagt inte mycket för expertgruppens uttalanden. Jag vill gärna återkomma till min jämförelse mellan socialstyrelsens aktivitet när det gäller att komma till rätta med sjukhussjukan, som jag tidigare något berört, och styrelsens ingripande mot THX-klinikerna. För mer än elva år sedan, 1964, tillsatte dåvarande medicinalstyrelsen en arbetsgrupp för att utarbeta råd och anvisningar angående förebyggande av sjukhusinfektioner. Sedan arbetsgruppens slutgiltiga förslag remissbehandlats och bearbetats fick socialstyrelsen 1971 Kungl. Maj:ts uppdrag att ge ut en vägledande information till sjukhushuvudmännen, vilket också skedde i mars 1973, dvs. ungefär tio år efter det att arbetsgruppen tillsatts. I höstas, dvs. elva år efter det att arbetsgruppen påbörjat sitt arbete och två och ett halvt år efter det att socialstyrelsens bok om sjukhusinfektionerna utgivits, startade socialstyrelsen en enkät för att försöka ta reda på vilket resultatet blivit på de offentliga sjukvårdsinrättningarna. I ett introduktionsbrev till denna enkät poängterar socialstyrelsen att förekomsten av sjukhusinfektioner uppmärksammats i ökande grad under senare år. Infektionerna har samtidigt blivit alltmer svårbemästrade, skriver man. Det tyder på ett relativt nyvaknat intresse att först 1975 genom en enkät försöka ta reda på hur sjukhusinfektionerna bemästras på de offentliga sjukvårdsinrättningarna. Om man tar del av enkätens frågor förstår man att insatserna mot sjukhusinfektionerna — detta stora och mångåriga problem — ännu befinner sig på en mycket elementär nivå. En fråga lyder t.ex.: Vem är ansvarig för hygienen vid sjukhuset? Finns hygienkommitté? är en annan fråga. Har socialstyrelsens bok med vägledande information om förebyggande av smittspridning föranlett förändringar av betydelse vid ert sjukhus? Den frågan skulle i förenklad utformning kunna lyda så här: Har ni vid er sjukvårdsinrättning brytt er om vår bok? Nästa fråga lyder: Finns boken på avdelningarna? Hur informeras personalen om boken? = fortfarande mycket elementära frågor enligt min mening. Mot slutet av enkäten kommer två grupper av frågor som visar hur oerhört trevande socialstyrelsens insatser på sjukhusinfektionernas område hittills varit. Låt mig relatera en fråga: Ingår undervisning i hygienfrågor i introduktionsutbildningen för nyanställd sjukvårdspersonal? Svarsalternativen är här ja eller nej. Möjligheten att svara nej tyder på att socialstyrelsen skulle kunna tänka sig att hygienutbildning för nyanställda inte äger rum. Om ett sådant förhållande hittills har tolererats måste det anses häpnadsväckande. Det sista frågeområdet har rubriken Rapportering m.m. Den första frågan lyder: Finns särskild registrering av sjukhusinfektioner hos patienter resp. hos personal? För denna fråga finns tre svarsalternativ: ja, i viss utsträckning, nej. Både frågan och socialstyrelsens svarsalternativ röjer styrelsens misstanke om betydande brister när det gäller att få grepp om sjukhusinfektionens frekvens vid våra offentliga sjukvårdsinrättningar hos såväl patienter som anställda. Hela enkäten gör på mig intryck av ett nyvaknat intresse för hur de praktiska problemen skall angripas när det gäller att begränsa sjukhusinfektionerna. Att ett kommande praktiskt handlingsprogram mot sjukhusinfektionerna kommer att utarbetas först när infektionerna blir alltmer svårbemästrade, som socialstyrelsen själv skriver i sitt introduktionsbrev till enkäten, påvisar direkt många års försumlighet på detta område. Mot bakgrund av de trevande försök med enkät etc. från socialstyrelsen, som nu sätts in för att komma till rätta med de stora problem som sjukhusinfektionerna innebär, måste statsrådet inse det orimliga i att med energi och precision ”hoppas på” THX-klinikerna, sedan där efter 20 års verksamhet uppmärksammats fyra infektionsfall. Jag tycker nog att svaret, som vi fick skriftligt i går, var mycket byråkratiskt och egentligen bara säger att här skall inget annat göras än det som är gjort. Men jag är ännu mer överraskad över det inlägg som statsrådet hade nyss. Att beskylla oss här i kammaren för —- om jag noterade rätt — cyniskt politiskt spel tar jag som en direkt oförskämdhet. I stället vill jag på nytt uppmana statsrådet att ta det politiska ansvaret och se till att de honom underställda ämbetsverken verkligen tillämpar gällande lagar och förordningar på ett sätt som överensstämmer med sunt förnuft. Det går alldeles säkert om man vill. Om man inte vill anser jag att man är olämplig som socialminister, och i så fall tycker jag att man skall avgå. Det här är en från socialdepartementets sida direkt vanskött fråga.
Herr talman! Vi reagerar alla skarpt mot socialministerns sätt att debattera. När vi framför de många människornas synpunkter blir vi beskyllda för att driva ett cyniskt politiskt spel med sjuka människor. Jag skall tala om detta för de många när jag träffar dem och hälsa från socialministern. Att vi skulle hindra människor att söka läkarvård är en fruktansvärd beskyllning. I sitt svar säger socialministern: ”Jag vill också understryka att de patienter det här gäller självfallet har rätt till all den vård och behandling som den svenska hälsooch sjukvården kan erbjuda.” Socialministern vet lika väl som jag att det tyvärr finns många som vi inte kan hjälpa med vår svenska sjukvård. Skall vi då uppmana dem att söka sjukvård, när de gång på gång har varit hos läkare och fått besked? Jag tycker att socialministern måste försöka förstå oss som rör oss bland de många människor ute i landet som berörs.

Herr talman! Herr Hörberg förvånar mig mer och mer allteftersom han här utvecklar sina synpunkter. Jag skall inte ta upp den mycket viktiga frågan om sjukhussjukan, som man allmänt kallar den. Det är ett svårt och allvarligt problem, som de ansvariga inom svensk sjukvård är mycket engagerade i. Jag skall, herr Hörberg, gärna komma tillbaka till den frågan i en debatt för att mera ingående redogöra för bakgrund och åtgärder. Denna fråga blandar herr Hörberg ihop med THX. Jag skall, herr talman, i det avseendet inte göra några kommentarer — det herr Hörberg har sagt är tillräckligt. Men ännu mer förvånade mig ett annat inslag i hans inlägg. Vi hörde av herr Johansson i Skärstad att han inte ens hade läst experternas rapport, och jag har lovat att han skall få den innan vi lämnar riksdagen i dag. Herr Hörberg tycks inte ens veta vilka som ingår i expertgruppen och samtidigt står han här i talarstolen och säger att han ger inte mycket för arbetsgruppen. Det är ordagrant vad han sade. Får jag då än en gång, herr talman, i riksdagens protokoll läsa in vilka som ingått i expertgruppen.

Professor Waldenström var dessutom expertgruppens ordförande. Det är den expertgruppen herr Hörberg står här i talarstolen och säger att han inte ger mycket för. När debatten förs på den nivån tycker jag att herr Hörbergs ord får tala för sig själva. Till herr Petersson i Röstånga vill jag ställa en direkt fråga: Får jag uppfatta herr Peterssons i Röstånga senaste inlägg så, att han anser att vi skall avskaffa läkemedelskontrollen? Det vore naturligtvis häpnadsväckande, och vi måste här få klarlagt vad han avser. Får jag, herr talman, sedan göra ytterligare ett par kommentarer — frågan är sannerligen viktig! Jag vill då åter rikta mig till herr Hörberg och säga att samma hygieniska krav givetvis måste gälla för alla tillverkare av medicinska preparat, oavsett om det är fråga om statliga eller privata företag och oavsett om det gäller stora eller små företag. Herr Hörberg riktade en fråga om det till mig, och här är alltså mitt svar igen. Vissa grundläggande föreskrifter om läkemedelsframställning finns i den nordiska farmakopén. Även på det internationella planet i övrigt förekommer ett nära samarbete i frågor som rör läkemedelstillverkning, bl.a. inom världshälsovårdsorganisationen . Särskilt höga hygieniska krav måste givetvis ställas på medicinska preparat som är avsedda för injektion. Vid socialstyrelsens inspektion av Institutet för klinisk thymusforskning i Aneby konstaterades att tillverkningen av THX skedde under synnerligen primitiva förhållanden och uppfyllde ytterst få krav i den nordiska farmakopén beträffande tillverkning av injektionsvätskor. Det framkom också att inga som helst kontroller av tillverkningsmiljön, råvaror, tillverkningsprocess och slutprodukt utfördes. Om förhållandena kring TXH-tillverkningen var sådana som beskrevs i inspektionsrapporten — vilket jag för min del inte har någon anledning att betvivla — kan socialstyrelsen självfallet inte förhålla sig passiv. Herr Hörberg antyder att socialstyrelsen skulle ha ställt upp formella krav som endast var avsedda att hindra dr Sandberg att fortsätta verksamheten. Detta är inte bara en grov beskyllning mot ett ämbetsverk och dess tjänstemän som handlar under ämbetsansvar. Det är också betänkligt i en tid, då ansvarsmedvetet arbete är inriktat på att allt måste göras för att förbättra hygienen inom sjukvården samt vid tillverkning av läkemedel och sjukvårdsartiklar. Betydande insatser har gjorts och görs alltjämt inom detta område av socialstyrelsen, Spri, sjukvårdshuvudmännen och kanske inte minst av fabrikanter som — det vill jag gärna understryka — i regel tar ytterst seriöst på dessa problem. Jag vill här också erinra om att riksdagen så sent som förra året beslutade att godkänna ett lagförslag från regeringen om skärpt kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälsooch sjukvården. Att då få en fråga av det slag som herr Hörberg ställde är mycket märkligt. Som tidigare blandas i denna debatt samman ofantligt mycket. Jag skall inte ta upp frågan om thymusforskningen i något längre inlägg. Men låt mig säga följande. Forskning om thymus och dess funktion har bedrivits sedan länge, både i vårt land och utomlands. Föregångslandet för den moderna thymusforskningen är USA, där thymushormonet, thymosinet, upptäcktes i mitten av 1960-talet. Vissa forskningar i USA har därefter visat att thymosinet kan ha immunitetshöjande effekt. Den forskning om thymosinet som Kabi beslutat att ta upp på sitt program utgör en fortsättning av denna amerikanska forskning, och har, enligt vad jag har inhämtat, inget samband med dr Sandbergs verksamhet. Vad beträffar den s.k. Umeågruppens studier av THX-preparatet vill jag erinra om dessa forskares uttalande i redovisningen i nr 26 år 1975 av Läkartidningen att någon bedömning av eller något ställningstagande till preparatets påstådda effekter inte har gjorts. Låt mig till detta foga några ytterligare kommentarer. Enligt vad jag har inhämtat finns det flera kända fall då THX-patienter drabbats av så svåra infektioner efter THX-behandling att de har blivit i akut behov av sjukhusvård, bl.a. på regionsjukhuset i Linköping. När det gäller patienterna vill jag understryka — och det har jag sagt tidigare i denna kammare — att jag har full förståelse för de patienter som vänder sig till dr Sandberg i förhoppning om att THX-behandling skall bota dem. Det är helt naturligt mot bakgrund av dr Sandbergs egna uttalanden och den oreserverade uppmärksamhet som i olika sammanhang har ägnats åt THX. Men patienterna måste också förstå att om THX-preparatet skulle ha någon av de positiva effekter som har angivits skulle detta ha kunnat bevisas vid åtminstone någon av de ingående undersökningar som har gjorts på det här området. Man bör också komma ihåg att all världens läkemedelsindustri ständigt söker nya idéer och uppslag som kan utnyttjas i läkemedelstillverkningen, men såvitt jag har kunnat inhämta har ingen läkemedelsindustri tagit dr Sandbergs THX-preparat som utgångspunkt för utvecklingsarbete beträffande nya läkemedel. Låt mig igen understryka att det är patienterna vi talar om, och ni står här och gör gällande att jag icke skulle ha förståelse för dem. De har och skall ha rätt till all den vård och behandling som den svenska hälsooch sjukvården kan erbjuda. Ni kan själva medverka i detta utomordentligt viktiga arbete. Jag sade i mitt tidigare inlägg att om ni själva eller era anhöriga skulle drabbas av sjukdom utgår jag ifrån att ni omedelbart skulle vända er till läkare på sjukhus.

Herr Lothigius gjorde egentligen ett ganska avslöjande inlägg här från talarstolen. Han och några andra kritiserade mitt tidigare inlägg, och nu fick vi veta att här förbereds rader av möten och opinioner. Jag föreställer mig att herr Lothigius då är mycket engagerad i detta.

Där kan ni göra en insats. De här debatterna om THX bör klaras ut, men ni medverkar ju inte till det. Vi har en läkemedelsförordning, vi har läkemedelskontroll, vi har lagar som ni själva har varit med om att stifta. Vad ni begär här av ansvariga myndigheter är att de skall sätta sig över allt detta. Herr talman! Så går det inte till här i vårt land. Det här är ett rättssamhälle. Alla får underkasta sig de lagar och bestämmelser vi har, inte minst på områden där människornas liv och hälsa i så hög grad står i centrum och där människorna har anledning att helt enkelt kräva trygghet. Här skulle jag bara vilja understryka det jag sade: Att dr Sandberg har precis samma rättigheter och skyldigheter som andra. Han har också ett stort ansvar gentemot de människor som han tar emot i sin verksamhet. Jag tror att det tillägget också bör finnas med i det här inlägget.

Herr talman! Positionerna är så låsta mellan å ena sidan socialministern och socialstyrelsen och å andra sidan de många människorna där ute vilkas liv och hälsa står i centrum att jag inte tror att vi skall fortsätta debatten längre. Men låt mig säga, eftersom socialministern antydde att jag inte kände till expertgruppens arbete, att jag har tagit del av dess resultat. Det publicerades i tidningarna och förekom här i debatten. Men jag har hört andra saker, och det var därför jag ställde frågorna: Hur länge arbetade expertgruppen? Hur många sammanträden hade den? Hur många var med på sammanträdena och hur mycket kontakt hade den med dr Sandberg, som också skulle höra till gruppen? Det var sådana frågor som vi inte fick svar på när dokumentet lades fram, och det var det jag var intresserad av.

Herr talman! Statsrådet sade i sitt senaste inlägg bl.a. att man inte skulle blanda ihop hygienfrågorna vid våra lasarett och andra inrättningar med det ärende som vi har uppe i dag. Men det är just den jämförelsen som jag har gjort i min fråga och i mina tidigare inlägg. Det anmärkningsvärda är just att när det gäller hygien, sterilitet och sådant tolererar man i det ena fallet hur stora brister som helst sedan åtskilliga år tillbaka. Man har i tio år hållit på att göra undersökningar, och nu går man ut med en enkät och frågar sjukhusen hur mycket de har gjort därvidlag. Detta gör man när det gäller våra offentliga vårdinrättningar. Sedan finns det en liten klinik som arbetar med en särskild metod. Där har, såvitt jag vet, på fem miljoner sprutor inträffat fyra allvarliga infektioner, vilket jag också redovisade. Då är man genast framme och säger: Där måste vi gripa in, så får det inte vara. Men allt annat låter man passera. Man försöker visserligen bevaka sjukhusinfektionerna och det finns många människor engagerade för att komma till rätta med problemen. Det förstår jag, och det vore förfärligt om man inte gjorde det. Men man har inte förrän så sent som i höstas gått ut med en enkät, som röjer en oerhört elementär nivå hittills på ingreppen när det gäller sterilitetoch hygienkraven på våra allmänna sjukinrättningar. Sedan sade statsrådet att han trodde att jag inte visste vilka som ingick i expertgruppen. Men det gjorde jag faktiskt. Jag visste vilka det var, och det är inget fel på dem, men de vet inte allt bara för att de sitter i en expertgrupp. Ingen människa kan veta allt, så komplicerad är vår tillvaro. Vi kan inte säga att ett visst preparat inte ger någon effekt i de och de fallen. Det finns ingredienser i det preparatet som mänskligheten ännu inte har klart för sig vad de innehåller. Jag vill återigen hänvisa till den bild som jag nyss gav från vår ungefär samtidiga skolgång, när vi talade om odelbara grundämnen. Det var alltså fastlagt att de var odelbara, och utifrån det skulle hela världskemin byggas upp. Många experter hade sagt det, och det var ingenting som fick ifrågasättas — så var det ända långt fram på 1930-talet. Då var det en person vid namn Einstein som var litet mer genial än de flesta av oss, som började ifrågasätta detta — och nu är allt detta upprivet, trots de tidigare experternas försäkringar. Vi kan också tänka på tragedin för några år sedan med neurosedynet, en medicin som var godkänd av internationella experter men som ändå visade sig ha fullständigt överraskande verkningar medförande en väldig mängd komplikationer. Man skall följaktligen inte heller säga sig att något är värdelöst bara därför att experter sagt det. Inget i vår tillvaro är så enkelt. Jag uppmanade i mitt första inlägg statsrådet att försöka medverka till en överenskommelse mellan socialstyrelsen och dr Sandberg för att ge möjlighet till en rimlig övergångstid under vilken vissa förbättrande åtgärder kunde vidtas. Jag nämnde också att jag hade ett medgivande från dr Sandberg att säga, att han är beredd att vidta vissa förbättringar. Jag tycker att man som departementschef skulle ta emot en sådan utsträckt hand — inte för dr Sandbergs skull, ty han har inte rätt att begära mer av tillvaron i Sverige än vi andra — utan därför att hans verksamhet betyder så mycket för så många, låt vara att det kan vara fråga om en rent subjektiv upplevelse. Jag hade hoppats att departementschefen skulle vilja medverka till detta. Han har direkt visat att han inte gjort några försök härtill och även att han inte vill göra några sådana. Jag måste säga att det är ytterst beklagligt. Jag har ingen annan att klaga inför än statsrådet. Jag har inte rätt att säga nånting om verkschefer och andra ämbetsmän, däremot har jag rätt att här i riksdagen kritisera statsrådet, och det gör jag. Jag vänder mig starkt mot hans agerande eller brist på agerande i denna fråga.
Herr talman! Socialministern ställde till mig frågan om jag anser att vi skall avskaffa läkemedelskontrollen. Svaret är naturligtvis nej. Men jag menar att vi här har ett särfall, som berör kanske tiotusentals människor. Jag har i detta specifika fall bett socialministern om hjälp. Jag har bett att han tar kontakt med dr Sandberg för dessa människors skull och kanske beviljar dispens för att åtminstone under en tid möjliggöra att verksamheten fortsätter. Under denna dispenstid skall man naturligtvis ovillkorligen fordra att dr Sandberg vidtar erforderliga åtgärder för att kliniken skall motsvara de krav som ställs för tillverkning av THX. Till sist vill jag säga — och det skall bli mitt sista inlägg i denna debatt - att om jag, mina familjemedlemmar eller anförvanter blir sjuka, går vi naturligtvis till en läkare, och det kommer jag att uppmana alla människor att göra i en sådan situation. Men om jag blev så sjuk att läkarna inte kunde hjälpa mig, skulle jag kanske ta THX. Jag kan visserligen inte i dag direkt avgöra om jag skulle göra det, men möjligheten finns. Det är alltså fråga om ett halmstrå i en nödsituation, och jag betraktar THX som ett sådant för tiotusentals mycket sjuka människor. Jag tycker att vi är bra omänskliga om vi tar ifrån dem detta halmstrå.

Herr talman! De vetenskapsmän som genom socialstyrelsen säger att THX inte har någon verkan har en förödande kompetens. Det erkänner jag.

En del människor säger att de blivit helt friska, andra att de blivit bättre. Vare sig det beror på den aktuella behandlingen eller inte får man inte bortse från att den moderna läkarvetenskapen säger att det finns skäl att arbeta med terapeutiska metoder som ger kroppen en möjlighet att själv skapa underlaget för att kunna tillfriskna. Är det fel? Jag bör därför inte säga till dessa tusentals människor: Nej, ni har inte blivit friska! Ni mår inte bättre! De skulle i så fall fråga mig: Vad är ni för en riksdagsman och för en människa, som inte tror på oss som personligen så intensivt har upplevt detta? Tycker socialministern att vi skall svara dessa människor: Ni skall leva efter samhällets rättsregler! Ni får vara sjuka om ni inte vill gå till de läkare som finns på våra sjukhus! Men det finns ju vanliga läkare som säger till sina patienter: Försök med THX, för vi kan inte hjälpa er! Nej, det är inte så man vill uppleva ett rättssamhälle, herr socialminister. Ett rättssamhälle skall vara uppbyggt så att man är beredd att möta människornas vettiga krav och försöker hjälpa dem. Jag finner det mycket märkligt att man tillåtit tiotusentals människor som är be roende av THX att använda detta preparat under 25 års tid och därefter avbryter denna verksamhet. Man säger till dessa människor att vi skall vänta och se vad som händer på det här området om 5-6 år, när ett rent material har framställts. Detta sker samtidigt som man kan iaktta att intresset för preparatet växer i olika länder. Var då, herr socialminister, så social att ni säger: Vi skall försöka medverka till att den fortsatta behandlingen med detta preparat skall kunna ske under läkares kontroll. Vi skall framställa THX på ett bättre sätt och under bättre kontroll än vad som sker nu. Ni skall få THX, eftersom det inte haft någon negativ effekt, eller — som expertgruppen sagt — någon effekt. De fall av infektioner som inträffat är ändå en liten, liten del i förhållande till de fall som blivit följden av andra läkemedel. Kan vi, herr socialminister, inte bryta detta dödläge och möta varandra för att försöka hitta en ny infallsvinkel, inte för att bevisa politikernas förträfflighet utan för att vara till hjälp för människorna? Om man kallas till möten ute i landet går man dit för att lyssna till människornas erfarenheter. Det är en riksdagsmans uppgift. Eller anser socialministern att jag skall säga nej när jag inbjuds till ett möte för att ta del av människors synpunkter? Går socialministern själv inte ut och tar del av vad människor tänker och tycker och sedan försöker göra något vettigt på grundval av det?
Herr talman! Herr socialministerns inlägg i dag antyder att motståndet mot att ta del av uppgifter om THX och dr Sandbergs mångåriga forskning är hårt och bergfast. Det upplevs som fastlåst i en olösbar position, där det inte avses att med öppenhet pröva vidare vad tiotusentals människor kan tala om, nämligen att THX som den sista utväg de valt att pröva efter att ha sökt experterna har givit dem hjälp. Hans ställningstagande är att beklaga, och jag instämmer helt i herr Lothigius önskan att vi måste finna en ny infallsvinkel i fortsättningen. I dag har det ju inte minst framkommit ett starkt önskemål om dispens, som är värt att tas på allvar. Jag har även föreslagit att medlet legalt skall få prövas på sjukhusen och användas av läkarna utan att detta skall behöva vara olagligt. Den inställning som i dag finns mot THX preparatet är inte någonting nytt i läkarhistorien. Det har förekommit även tidigare att ett verksamt medel — detta gäller inte minst i avsnittet hygien — har motarbetats, men vi förstår i dag inte att detta kunde ske den gången det hände. Vi vill stödja socialministern i ett aktivt och positivt nytänkande, som inte bör förkastas innan det prövats. Det gäller tiotusentals människor vilka som sin sista utväg har använt THX. Vi hoppas på att det skall bli en positiv fortsättning — jag hoppas på det.

Herr talman! Jag vill nu inte förlänga debatten, men de ärade interpellanterna har tvingat mig till ytterligare några repliker. Jag vill säga till herr Hörberg att han förvånar mig mer och mer allteftersom han utvecklar sina synpunkter från denna talarstol.

Vi har också skärpt läkemedelskontrollen här i vårt land. Jag vet inte om herr Hörberg tillhörde riksdagen vid den tidpunkten, men det är inte särskilt länge sedan vi förändrade och skärpte just den lagstiftningen. Jag kanske, herr talman, ändå kan få nämna några saker för att visa vad som händer internationellt på det här området. Eftersom Förbundsrepubliken Tyskland nämnts här i dag kan jag nämna att man där planerar en läkemedelslagstiftning som i allt väsentligt överensstämmer med den svenska. Enligt vad jag inhämtat skall ett lagförslag i ärendet behandlas i förbundsdagen i april i år. Därefter räknar man med att förbundsrådet skall behandla ärendet under hösten 1976. Provisoriska bestämmelser har trätt i kraft som innebär att nya preparat redan nu måste anmälas till vederbörande myndighet. Vad beträffar kraven på sterilitet gäller i alla länder att preparat för injektion skall vara sterila. Länder som inte har någon egen farmakopé tillämpar en av WHO utgiven farmakopé med samma krav. Dessutom har WHO utgivit en särskild specifikation för tillverkning av farmaceutiska preparat, vilken antogs av WHO:s generalförsamling i fjol, 1975. Av detta framgår att kraven på sterilitet hos injektionsvätskor är desamma i alla länder, och när det gäller läkemedelslagstiftning och läkemedelskontroll i övrigt är en allmän utveckling i gång i riktning mot den ordning som sedan länge gäller i bl.a. de nordiska länderna och i USA. Jag vill ha detta sagt eftersom herr Hörberg har antytt att den svenska läkemedelslagstiftningen och läkemedelskontrollen enligt hans mening skulle vara orimligt sträng. Sverige står sålunda som en förebild på detta område. Om inte herr Hörberg känner till detta, bör han studera frågan närmare. Det är mycket som händer ute i världen just på kontrollsidan. Herr Petersson i Röstånga kom tillbaka till ett par saker. Han deklarerade tydligt att han icke ville avskaffa läkemedelskontrollen, och det nejet noterar jag. Vidare ställde han frågan om dispens. Jag har redan, herr talman, slagit fast att en dispens för tillverkning av THX skulle strida mot de grundläggande bestämmelser som finns i läkemedelsförordningen, som är en lag utfärdad av regeringen efter riksdagens hörande. Enligt grundlagsfästa principer saknar regeringen möjlighet att bevilja dispens från läkemedelsförordningen. Jag tror det är viktigt att mina ärade frågeställare har klart för sig hur lagstiftningen är utformad. Jag skall, herr talman, inte förlänga debatten mycket mer.

Det är något av en trist upplevelse, herr talman, att av riksdagsledamöter här få höra sådant. Bl. a. herr Jo hansson i Skärstad var inne på detta. Jag hoppas att vederbörande tar tillbaka sådana här beskyllningar. Skall vi föra en konstruktiv debatt — och det är jag öppen för — måste utgångspunkterna vara annorlunda än de som herrarna och fru Fredrikson i dag har haft för debatten.
Herr talman! Vi är förvånade i dag, både statsrådet och jag. Jag är förvånad över hans byråkratiska inställning i den här frågan och han över min aktivitet för att försöka få en vettig lösning till stånd i ett angeläget ärende. Neurosedynkatastrofen var just skälet till att man skärpte kraven i läkemedelsförordningens bestämmelser, sade socialministern, och det är väl alldeles riktigt; det var en given följd av vad som hände. Vad jag sade var emellertid att en expertgrupp hade godkänt den medicinen i förväg. Där såg man alltså hur mycket man kan lita på expertgrupper. I detta fall är det en annan expertgrupp som säger att den här medicinen är verkningslös. Där kan finnas något som vi nu inte känner till — varken socialministern eller jag eller experterna. Ändå vill experterna förbjuda denna medicin, och det är lika illa på sitt sätt som att neurosedynet tilläts. Det visade sig ha biverkningar. Här är det fråga om tusentals människor som dör om de inte får medicinen. Det är klart att kraven på sterilitet och hygien skall vara mycket, mycket höga; det tycker jag är ett synnerligen viktigt krav både inom våra offentliga sjukvårdsinrättningar och på THX-klinikerna. Men man skall väl också se på 20 års praktiska erfarenheter av fem miljoner sprutor med en så anmärkningsvärt låg infektionsfrekvens som där faktiskt kan påvisas. Sedan sade jag inte alls att jag tyckte att läkemedelsförordningen var för sträng eller att den skulle bort. Jag instämde f.ö. i herr Peterssons i Röstånga senaste inlägg i debatten. Däremot sade jag att den förordning man har bör tillämpas med förstånd och urskillning. Jag anser att så inte har skett i detta fall inom det departement som sorterar under socialministern, när man å ena sidan tolererar den våldsamma frekvensen av sjukhusinfektioner så länge som man har gjort och hoppar på THX klinikerna för fyra infektioners skull. Jag vill sluta med att liksom herr Lothigius, fru Fredrikson, herr Petersson i Röstånga och herr Johansson i Skärstad mycket bestämt uppmana statsrådet att ta emot herr Sandbergs utsträckta hand för patienternas skull. Om inte statsrådet gör detta så för inte statsrådet någon konstruktiv debatt i detta sammanhang.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva uppträda en gång till, men det skall bli mycket kort. Jag har för mig att inte någon i den här debatten har sagt att vi inte är övertygade om att läkarna här i landet gör allt vad de kan för att skapa ett bättre förhållande för läkarvården. Är det någon som har sagt detta? Vi kan ju se efter i protokollet. Men som det alltid sker i ett samhälle är det naturligt att man har olika meningar, att man ser frågorna från olika synpunkter och att man på denna grund därför måste föra fram dem. Då gäller det, herr socialminister, att få föra en debatt — inte på herr socialministerns villkor. Vi har demokratisk rätt att föra den på våra villkor mot bakgrund av våra upplevelser och vårt sätt att se på denna fråga.
Herr talman! Jag blev väldigt förvånad när socialministern sade att vi här i debatten har påstått att läkare och samhället inte vill göra sitt bästa för sjuka människor. Han nämner alla här i debatten men sedan framhåller han mitt namn och säger att jag var inne på detta. Jag vill säga till socialministern: Varför denna beskyllning? Jag hoppas att inte de som läser protokollet skall tro att jag har strukit någonting som jag har sagt. Det är en ren lögn vad socialministern har tillvitat mig i den här debatten.
Herr talman! Läkarna gör allt de kan — därom råder inget som helst tvivel — med de medel som de har till sitt förfogande. Önskan här är att de skall få ytterligare medel att arbeta med. Ännu en gång vill jag citera den europeiska sociala stadgan, som även Sverige ansluter sig till. I dess första del, p. 11, står det: ”Envar äger rätt att komma i åtnjutande av all hjälp som kan bidraga till att giva honom bästa möjliga hälsa.” Den meningen äger tillämpning även i denna fråga.
Herr talman! Till herr Johansson i Skärstad och flera andra som anser att jag har beskyllt dem för det ena och det andra vill jag säga följande. I inlägg efter inlägg kritiserar ni ansvariga myndigheter på sjukvårdens område, inte minst socialstyrelsen, ni ifrågasätter expertgruppens objektivitet och strävan till klarläggande, och ni kritiserar sjukhusen! Herr Hörberg har ju verkligen utvecklat detta — det kommer att framgå av protokollet. Ni måste vara på det klara med att det kan uppfattas som en misstänksamhet emot vår sjukvård — att den inte skulle motsvara människornas krav och behov. Jag har stått många gånger i denna kammare och sagt att många brister vidlåder sjukvården men att vi ändå i vårt land är på väg med en kraftfull utbyggnad och en strukturell förändring, som ju enbart har ett syfte — att göra sjukvården bättre för de enskilda människorna. Hela det sätt varpå ni för den här debatten i kammaren ger ju direkt eller indirekt en negativ bild av den svenska sjukvården. Det, herr talman, har jag velat konstatera. Ni skall inte vara främmande för att det blir effekten av era inlägg.

Ni bör förstå att en ansvarig socialminister inte kan falla undan för dylika argument. Jag har sagt tillräckligt om THX nu och tidigare, om dr Sandbergs rättigheter och skyldigheter, och jag har uppmanat er: Medverka till att preparatet kommer under den av lagstiftningen föreskrivna prövningen! Ni viker undan, ni talar om opinionen, om möten som förestår etc., och det har gett mig anledning att också konstatera något av cynismen i detta. Vi har alla ett ansvar för sjuka människor i hem, i vår närhet, ute i samhället. De står många gånger i svåra situationer. Så långt som möjligt måste vi söka medverka till att alla insatser görs inom ramen för den ansvariga svenska sjukvården. Och sjukvården står i vårt land på en mycket hög nivå, erkänd internationellt. Även om vi har mycket kvar att göra här, så vet jag att svensk sjukvård internationellt sett hävdar sig mycket väl. Då bör ni också förstå vilken negativism som denna debatt speglar. Och när herr Lothigius har talat om enskilda läkare som — enligt hans mening — inte vågar framträda, som skulle vara rädda för myndigheter etc., så är det ganska fantastiskt. Jag har inte den uppfattningen om svenska läkare. Jag har en mycket positiv uppfattning om deras öppenhet och beredvillighet till debatt och insatser. Den svenska läkarkåren befinner sig också på en internationellt hög nivå. Vi har en god utbildning och framstående forskning i vårt land. Jag upplever vad interpellanterna här sagt som en i varje fall indirekt beskyllning mot de ansvariga inom svensk sjukvård, och ni skall förstå att sådana inlägg inte passerar helt obemärkta bland myndigheter och läkare.
Herr talman! Jag anser att vi i riksdagen har rätt att kritisera saker och ting — det är bl.a. därför som vi är här. Men det innebär inte att socialministern får stiga upp och beskylla dem som framför synpunkter för sådant som de aldrig har sagt, och det hade hedrat socialministern om han tagit tillbaka det han sade. Jag har inte med ett enda ord kritiserat vår sjukvård. Jag har inte nämnt sjukhussjukan. Jag har sagt att vi uppskattar den sjukvård vi har. Vad andra talare sagt får de själva stå för. Men när socialministern här skulle utse en syndabock, så nämnde han mig, ingen annan.
Herr talman! Statsrådet gjorde här i något slags faderlig förmyndarton en mängd påståenden om oss, som om vi var en skolklass och han själv var den gamle magistern. Jag tycker inte att vi har anledning att ta emot några tillrättavisningar för vårt sätt att föra debatten. Vi är vuxna och valda att företräda medborgargrupper i samhället här i riksdagen. Det gör vi också efter vårt omdöme. I sitt senaste inlägg sade statsrådet bl.a. att jag skulle ha ifrågasatt objektiviteten hos den expertgrupp som hade studerat de problem vi nu diskuterar. Det har jag verkligen inte gjort. Så långt jag känner medlemmarna i den gruppen är de alla hedervärda människor. Vad jag sagt är att de inte vet allt, och det påstår jag gärna om igen. Det finns mycket oupptäckt i vår komplicerade värld, mycket som kommande generationer kommer att upptäcka. Kanhända hittar de då också något i THX-preparatet, som vi inte känner till. Vad vet jag? Sedan vill jag också säga att ingen av interpellanterna har varit negativ till svensk sjukvård. Jag har för min del poängterat ett problem som är allmänt känt och som statsrådet själv har sagt att socialstyrelsen har ögonen på, nämligen sjukhusinfektionerna. Det är ett bekymmersamt kapitel. I övrigt är vi väl alla här ense om att vi har en utomordentligt hög standard på vår sjukvård. Och då är det ju en rätt fantastisk beskyllning att riksdagsledamöter skulle ha en negativ inställning till svensk sjukvård och att den uppfattningen skulle spridas till medborgarna i allmänhet! Vad vi vill är ju att ett preparat som många människor anser sig bli botade av skall få finnas i fortsättningen och att det skall kunna ges under betryggande former. Alla här har försökt att få statsrådet att medverka till något slags övergångslösning, vilket vore det enda rimliga. Men statsrådet vill tydligen inte det. Han stöder den byråkratiska handläggning som ärendet hittills har varit utsatt för och vill inte göra den politiska insats som han utan tvivel har möjlighet att göra. Det är det som är så beklagligt i denna debatt.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att säga något mera. Jag trodde att det var klart mellan socialministern och mig. Men så kom nu detta senaste påstående från socialministerns sida, som är mycket intressant. Vad socialministern sade är nämligen precis vad jag vill. Jag önskar att ni, herr socialminister, skall ta upp mina synpunkter och frågeställningar i det forum ni framförde för att verkligen reda ut hur saken ligger till. Vad jag i dag begärt är att det skall skapas en instans, där man på ena sidan har socialstyrelsen och på andra sidan patienterna och läkarna ute på fältet. I detta forum skulle man då ha möjligheter att framföra sina förslag och synpunkter utan att enskilda människor och patienter skall behöva mötas så som de ibland har mötts av socialstyrelsen. Det skulle också vara en fördel för samhället och sjukvården att nya rön och enkla synpunkter och erfarenheter kommer fram och kan sorteras och vidarebefordras till den mäktiga myndigheten socialstyrelsen. Och, herr socialminister, det ligger på ert ansvar hur dessa frågor och kontakter tas upp! Det är på ert ansvar det ligger hur människorna bemöts. Det hoppas jag att ni också förstår.
Herr talman! Jag vill protestera mot herr socialministerns påstående att det i de gjorda inläggen har uttalats misstroende mot den svenska sjukvården. Om socialministern har tolkat inläggen på det sättet, så är det en feltolkning.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att avhjälpa den stora bristen på befäl inom krigsorganisationen. Jag utgår från att frågan i första hand avser de befattningar för plutonchef och kompanichef i arméns krigsorganisation som är avsedda för värnpliktiga officerare och reservofficerare. Överbefälhavaren har nyligen kommit in med vissa förslag om hur bristen på befäl i dessa befattningar bör avhjälpas. Förslagen bereds f. n. inom departementet. Frågan om hur behovet av befäl i bl.a. dessa befattningar skall tillgodoses bör emellertid också ses mot bakgrund av hur den aktiva personalen utnyttjas i krigsorganisationen. Inom ramen för arbetet med en ny befälsordning granskas möjligheterna att på sikt i ökad omfattning ta i anspråk aktiv personal för berörda befattningar i krigsorganisationen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka försvarsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga, som väcktes redan den 4 december förra året, är ju som framgått krisen inom befälsrekryteringen. Under en lång följd av år har antalet elever i utbildning till värnpliktig officer och reservofficer varit otillräckligt. 1974 var antalet sådana elever i utbildning till värnpliktig officer inom armén 451 mot behovet 840 till reservofficer 206 mot ett behov av 390. I en skrivelse till regeringen den 15 oktober 1975 påtalar överbefälhavaren bl.a. dels det moderna krigets ökade krav på ledarskap, dels den påtagliga bristen på befäl särskilt vid förband med strid som huvuduppgift. Arméns krigsorganisation har ca 20 26 brist på rättutbildade plutonchefer, och i fråga om reservofficerare är bristen 35 926. Med dessa siffror avslöjar jag inga militära hemligheter, eftersom uppgifterna har stått att läsa i pressen. 115 Förra året framhöll försvarsutskottet följande: ”Som utskottet tidigare har anfört kommer reservoch värnpliktsbefälet även i framtiden att ha avgörande betydelse för krigsorganisationens funktionsduglighet. Det är därför betydelsefullt att man kan tillgodose behovet av välutbildad personal inom dessa befälsgrupper.” I anledning av utskottsbetänkandet beslöt riksdagen att ge regeringen till känna ”behovet av snara åtgärder som syftar till ökat deltagande i utbildningen till reservoch värnpliktsbefäl”. Ja, herr talman, det var en klar viljeyttring från riksdagens sida, och nu får jag av försvarsministern det där vanliga svaret att frågan är under utredning. Jag är inte nöjd med det svaret. Jag hade väntat mig en viljeyttring också från försvarsministerns sida. Delar försvarsministern min uppfattning att läget är prekärt? Är försvarsministern då av den uppfattningen att det måste göras något snabbt för att få en ändring till stånd? Det har exempelvis talats om en tvångsvis tremånaders extra utbildning av värnpliktiga för att få fram en ökad kader av personal som utbildas till plutonchefer. Jag är tacksam för svar om försvarsministern vill aktivt bidra till att den här frågan snabbt löses.
Herr talman! Jag vill erinra om att när jag i fjol lade fram förslag om de värnpliktigas förmåner och principerna för bl.a. ersättningar till de repetitionsövande behandlade jag också frågan om hur vi skall förfara med värnpliktsbefälet. Jag anmälde att frågan inte hade varit föremål för tillräcklig beredning och att min avsikt var att återkomma i ärendet. Detta gäller armén. Inom flyget och marinen är tillgången relativt god på reservbefäl och värnpliktsbefäl. Sedan arméchefen nu har aktualiserat frågan och överbefälhavaren har kommit in med förslag vill jag säga att jag hoppas att kunna lägga fram förslag för riksdagen under våren då vi ändå skall ta ställning till andra värnpliktsfrågor. Min avsikt har varit att i samband med detta ta ställning till den framställning som överbefälhavaren har gjort. Jag är således väl medveten om problemen eftersom jag själv redan i fjol till riksdagen anmälde min avsikt att återkomma i ärendet.

Herr talman! För 35 år sedan sjöng man ”Det skall vara en fänrik i år”. Så sjunger emellertid inte dagens ungdom. Orsakerna till den dåliga rekryteringen är flera. 1. Utbildningspremierna är inte mycket högre än de var 1968 och har i vart fall inte tillnärmelsevis följt penningvärdets förändring. 2. Om man hade en s.k. rak utbildning i stället för en som är uppdelad på flera somrar skulle man enligt en utredning som gjorts av chefen för armén förbättra rekryteringen med mer än 50 96 därför att studierna numera ofta börjar tidigt i augusti och håller på långt in i juni och de studerande då inte är särskilt intresserade av att göra denna militärtjänst 3 och 4. Otillfredsställande meritvärdering och bristande information är säkerligen också bidragande orsaker till den dåliga rekryteringen. Försvarsministerns satsning på bättre förmåner för de värnpliktiga under grundutbildningen — jag tänker då på den s.k. 1 000-kronorsreformen och den i årets budgetproposition aviserade höjningen av värnpliktsförmånerna — är i och för sig bra men motsvaras inte av helt nödvändiga förbättringar för dem som vill utbilda sig till värnpliktiga officerare och reservofficerare. Om de värnpliktiga nu kan vara nöjda med sina ekonomiska villkor lär de dock knappast bli det om allvarstider stundar och de finner att de blir ledda av befäl med otillräcklig utbildning. På s. 98 i bilaga 6 till årets budgetproposition skriver försvarsministern följande: ”I samma avsnitt har jag även anmält att jag i annat sammanhang avser att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag om höjning av värnpliktsförmånerna.” Det är gott och väl. Men eftersom jag inte har hunnit läsa varenda sida i denna 400 sidor långa bilaga vill jag fråga om försvarsministern också har föreslagit medel till den ökade utbildningen av reservbefäl som är så nödvändig.
Herr talman! Det hör till god ordning att man inte i förväg redogör för detaljinnehållet i en proposition. Det har anmälts att den skall komma, och i sinom tid får således herr Wachtmeister ta del av den. Jag vill erinra om att även de som tänker bli reservbefäl och värnpliktsbefäl har glädje av de höjningar av förmånerna som sker för de värnpliktiga i allmänhet. Utryckningsbidraget på 1 000 kr. kommer också dem till del. Efter det att jag i fjol hade anmält dessa frågor utökade jag premierna vid både officerskurs 1 och 2 med 1 000 kr. och vid kadettskolan, också med 1000 kr. Det betyder en ökning med 3 000 kr. skattefritt utöver de premier som redan fanns förut. Jag kan således peka på en rad åtgärder som redan är vidtagna. Men likväl tar jag seriöst på arméchefens och överbefälhavarens propåer om att de här frågorna bör lösas, kanske också i annan ordning än som skett hittills, och det återkommer jag till i propositionen.
Herr talman! Jag är medveten om att utryckningsbidragen har ökat med ett visst begränsat belopp, men som jag sade inledningsvis är de ökningarna långt ifrån tillräckliga och har på intet sätt följt penningvärdets fall sedan 1968. Jag är emellertid tacksam för den positiva inställning som försvarsministern här har givit uttryck för, och jag är övertygad om att försvarsministern nu kommer att ta itu med denna fråga på allvar, så att vi får en snar förbättring till stånd. Jag tackar försvarsministern för de positiva svar jag fått.

Herr talman! Herr Raneskog har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att riksdagens beslut beträffande vård och konservering av fornlämningar inom Remmene skjutfält skall kunna fullföljas av såväl riksantikvarieämbetet som de militära myndigheterna. Jag har inhämtat att riksantikvarieämbetet hösten 1974 slutfört en specialinventering av fasta fornlämningar inom Remmene skjutfält och de av riksdagen beslutade utvidgningsområdena. Under det senaste året har ett antal nya lokaler med förmodade fornlämningar anmälts till ämbetet, som fortlöpande besiktigar dessa. Vidare pågår utvärdering av materialet från en av ämbetet på fortifikationsförvaltningens bekostnad verkställd bebyggelseinventering, fosfatkartering och dokumentation av kulturlandskapet. Inom det ursprungliga skjutfältet sker kontinuerligt vård och tillsyn av vissa fornlämningar enligt ett år 1971 upprättat vårdprogram. En utökning av vårdprogrammet att gälla ytterligare fornlämningar inom hela det utvidgade fältet planeras i samband med att en slutlig plan för skjutfältets användning för övningsändamål utformas, vilket beräknas ske under år 1976. Mellan ämbetet och fortifikationsförvaltningen pågår fortlöpande överläggningar om vilka åtgärder som från antikvarisk synpunkt bör vidtas i avvaktan på den slutliga användningsplanen. Tillsammans med chefen för Älvsborgs regemente har ämbetet också som skyddsåtgärd försett mer betydelsefulla fasta fornlämningar inom det aktuella området med upplysningsskyltar. Ytterligare uppskyltning kan komma att ske sedan ämbetets undersökningar och utvärderingar slutförts. Av vad jag nu har sagt framgår att ett mycket omfattande arbete läggs ned på att inventera och skydda fornlämningarna inom Remmene skjutfält. Jag anser det därför inte påkallat med några åtgärder från min sida i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga om vården av fornminnen på Remmene skjutfält. Särskilt noterar jag med tacksamhet att försvarsministern beaktar riksantikvarieämbetets och de militära myndigheternas ansvar i detta avseende. Likaså noteras med tacksamhet löftet om att vårdprogrammet gäller bevakningen av ytterligare fornminnen som kan upptäckas inom det utvidgade området. Människor som är intresserade av fornminnen, liksom den miljögrupp som finns inom området för Remmene skjutfält, ser dock med visst bekymmer på vårdens utförande. En del skadegörelse uppstår tid efter annan. Likaså inger det bekymmer att arbetet med inventering och fornminnesmarkeringar inte har blivit slutfört innan militären fick tillträde till området. Vi har under höstens lopp kunnat konstatera att en inventering av skjutfältet var på gång, men — som det vid mitt personliga besök hos riksantikvarieimbetet meddelades — inventeringen avbröts på grund av att markeringsflaggorna tog slut. Mängden av fornminnen var betydligt större än man hade trott. Det allvarliga är att arbetet med inventeringen ligger i stark eftersläpning. Militären tar fältet i anspråk, anlägger nya vägar och schaktar jord för nya skjutbanor utan att områdena är antikvariskt genomgångna. Ett typiskt fall förekom före jul, då två områden vid Samuelstorp, vilka bär beteckningarna 30 resp. 50, kom i blickfältet. Enligt anvisningar skulle schaktningsarbetena ej få ske innan inventering gjorts. Likväl gjorde militären intrång på området och jordmassor fraktades från område 50 till område 30. Jag har personligen anmält detta till riksantikvarieämbetet. Det finns alltså inte full överensstämmelse mellan ämbetets och militärens försäkringar om att riksdagens beslut följes och vad som i verkligheten sker på skjutfältet. Detta inger stor oro, och en fortsatt vandalisering befaras. F. ö. väntar vi med stort intresse på resultatet av fosfatkarteringen. Även här måste man fråga sig hur det är möjligt att militära arbeten alltfort får utföras, som ger skador på ett stort antal forngravar. Först och främst bör ju fosfatkarteringens resultat meddelas allmänheten, så att oron för skadegörelse bringas ur världen. Herr talman! Låt mig till herr försvarsministern få säga, att placeringen av ett skjutfält mitt i denna anhopning av fornminnen synes i högsta grad olämplig och besvärande. Det torde inte finnas något landområde i Västergötland som är så bemängt med fornminnen. Det måste för all framtid vara en black om foten för militärerna att ständigt behöva ta hänsyn till denna mängd fornminnen. Till det mest förvånande hör att inte försvarsutskottet en enda gång har ansett sig behöva bese området utan, som det förefaller, på grundval av mycket ensidig information rekommenderar riksdagen ett beslut, vars innebörd de flesta röstande visste ganska litet om. Som exempel på oklarhet kan anföras att ännu denna dag ingen till fullo vet fornminnenas antal eller placering. Än återstår en hel del av kartläggning och inventering. Med förväntan ser vi fram mot besked om resultatet av den överläggning som sker mellan ämbetet och fortifikationsförvaltningen om den slutliga användningsplanen för skjutfältet.
Herr talman! Det är många människor här i landet som är intresserade av historia, fornminnesvård osv., och det tycker jag är bara glädjande. Men vi får samtidigt erkänna att de flesta av oss ändå är amatörer i dessa avseenden. När jag därför i mitt svar har kunnat visa att det förekommer en samverkan mellan de ansvariga myndigheterna, riksantikvarieämbetet och fortifikationsförvaltningen, har jag haft den bestämda känslan att dessa frågor är ganska väl tillvaratagna. Man har på skjutfältet pekat ut en mängd olika platser där man säger att det kan finnas något av intresse, och det är i och för sig riktigt att även detta område kan vara rikt på fornlämningar. Men jag minns att vi till en tidigare debatt i denna fråga infordrade ett material, som visade att förekomsten av fornminnen inte var större där än i andra områden i landet. Tvärtom tillhörde detta fält ett område där det kanske fanns något mindre av fornminnen än i stora delar av Mellansverige i övrigt. Jag tycker alltså att det är glädjande att det finns ett intresse för dessa frågor, men vi måste på samma gång vara medvetna om att de åtgärder det gäller inte kan vara i alla delar slutförda i ett läge, där vi ännu över huvud taget inte kunnat börja driva någon verksamhet på skjutfältet. Det är tills vidare bara fråga om planering, och jag är för min del övertygad om att de välmotiverade intressen det gäller kommer att tillgodoses vid förvaltningen och utnyttjandet av fältet.
Herr talman! Jag tror att det är alldeles riktigt i princip vad försvarsministern säger. Det är bara så att det inte finns någon överensstämmelse mellan principerna och åtgärdandet. Jag kan ta exempel från andra håll i Västergötland. Om någon på sina marker, t.ex. en som äger en grustäkt, hittar ett fornminne, så spärras området och ingenting görs förrän det är helt utforskat. Eller om någon skall bygga och på sin tomt hittar ett fornminne och anmäler detta, så har det hänt i åtskilliga fall att något bygge inte alls kommer till stånd, utan ägaren får helt enkelt se sig om efter en ny tomt. Här finns alltså en skillnad. Medan vi talar om hur inventeringen skall fortskrida, har militären fått arbeta fram sina planer och förändra terrängen. Jag fick för drygt en vecka sedan en dokumentation med bilder av vad som sker. Senast i dag fick jag ett kuvert med flera kort som tydligt och klart påvisar att det händer saker och ting på områden som är anmälda för inventering men som ännu inte är bedömda av sakkunnigt folk. Jag efterlyser här en överensstämmelse. Måste man tillämpa en princip för enskilda som hittar fornminnen på sina marker och en annan princip när det gäller t.ex. utbyggnad av ett skjutfält? Detta förstår inte heller bygdens människor. Annars är vi helt eniga om att det är intressant med bevakningen och bra att människor är intresserade av våra fornminnen. Det är ändå vår kultur och vår fornhistoria det gäller. Detta tror jag att vi allesammans är rädda om.

Herr talman! Jag vill meddela att det föreligger svårigheter att finna gemensam lämplig tidpunkt för besvarande av herr Olssons i Järvsö interpellation, varför besvarandet av nämnda interpellation måste uppskjutas till den 3 februari.

Herr talman! Fru Theorin har frågat mig om regeringen är beredd att stoppa vidare leverans av SAAB Supporter till Pakistan. Avtalet mellan SAAB-Scania och Pakistan om tillverkning av flygplan typ Supporter har fullföljts så långt att alla helt färdiga flygplan har levererats. För bolaget återstår att leverera flygplansdelar för sammansättning och byggande av flygplan i Pakistan. De informationer om bl.a. de politiska förhållandena i Pakistan som regeringen har tillgång till ger inte anledning överväga en indragning av gällande tillstånd till fortsatta leveranser.

Herr talman! Jag vill gärna tacka handelsministern för svaret på min fråga. Det var kanske alltför uppriktigt i sin cynism, då det egentligen i sak säger att allting är färdiglevererat. Jag beklagar att jag inte suttit inne med sådana kunskaper att jag tidigare kunnat aktualisera frågan. Det är av principiella men naturligtvis också av praktiska skäl som den här frågan nu är aktualiserad. Det finns en serie av frågor som man måste ställa sig och som kan få följder för svensk vapenexport mot bakgrund av det här fallet med leverans mot gerillarörelser i Baluchistan. Hur är det möjligt att militärflygplan säljs till ett land i vilket det pågår en intern väpnad konflikt med möjlig utveckling till internationell nivå? Jag har i min hand åtminstone ett tiotal olika pressuppgifter alltifrån The Times till Le Monde och The Guardian som verifierar att det är väl känt att det sedan 1973 pågår en inre konflikt i Baluchistan mellan gerillarörelser och regeringen. Det är en konflikt som också emanerar från den pågående spänning mellan Afghanistan och Pakistan som varit ett känt faktum i flera år. I den situationen har den svenska regeringen gett tillstånd till export av sådana vapen som är fullt användbara och är avsedda att användas som insats mot gerillarörelser i den här delen av Pakistan. Flygplanen har levererats från SAAB, och alldeles uppenbart är att leveransen måste ha stridit mot de grundregler som gäller för svensk vapenexport och som klart säger att om det pågår en konflikt inom ett land, inre väpnade oroligheter, äger vi icke rätt att exportera. Det är verifierat i bl.a. internationell press att en sådan konflikt pågår och har pågått under åren 1973, 1974 och 1975. Den andra frågan som man måste ställa sig lyder: Hur kan det komma sig att SAAB har fått exportlicens vid den tidpunkt då USA, som är Pakistans huvudleverantör av vapen, hade vapenembargo mot Pakistan och även mot Indien som ett resultat av Bangladeshkriget? I Pakistan ville man ersätta de flygplan T6, s.k. Trainers, som amerikanarna tidigare levererat och man skrev kontrakt med SAAB, som fick tillstånd att leverera 45 plan. Den tredje frågan gäller konsekvensen i vårt agerande, när vi å ena sidan agerar i internationella fora mot s.k. inhumana vapen och å andra sidan levererar exakt samma typ av flygplan som skall utrustas med sådana ihumana vapen. Denna typ av plan och vapen användes i Vietnamkriget, Laos och Cambodja för att sättas in i rensningsaktioner mot gerillarörelser eller upprorsrörelser. Dessa tre frågor tycker jag är rätt väsentliga principiella frågor. Jag efterfrågar ett klarläggande av handelsministern hur det har kunnat vara möjligt för den svenska regeringen att vara så dåligt informerad om vad som pågått i Pakistan att man kunnat ge tillstånd till en leverans av inte mindre än 45 sådana plan som rimligen inte kan anses vara träningsplan. I en skvadron ingår åtta militärplan och två träningsplan. Att leveransen till Pakistan skulle gälla 45 träningsplan är rätt otroligt. Än en gång — hur är det möjligt att svenska regeringen har varit så dåligt informerad?

Herr talman! Jag skall ta upp den första av fru Theorins frågor först. Hon efterlyser konsekvensen i vårt agerande och pekar på att vi å ena sidan exporterar dessa plan till ett land som Pakistan och å andra sidan är i Genéve och, när det talas om krigföringsmetoder, bekämpar användningen av inhumana vapen. Detta kan kopplas direkt till den skriftliga fråga fru Theorin framställt, där det också anges att de här planen är bestyckade med Boforsraketer och maskingevär, alltså en typ av vapen som vi försöker få förbjudna i Genéve. Det finns ingenting som tyder på att dessa uppgifter skulle ha minsta fäste i verkligheten. Den pakistanska regeringen har både till vår ambassad i Islamabad och genom sin ambassadör här i Stockholm till mig framfört, spontant utan förfrågan, ett påpekande att de här planen inte har bestyckats. De används för träning av piloter som är nybörjare. Vi har inte några informationer som ger anledning betvivla riktigheten i detta. När det sedan gäller — för att ta den större och kanske viktigare frågan — hur vi kan exportera till ett land som Pakistan med hänsyn till där pågående oroligheter hoppas jag att fru Theorin förstår att jag i en fråga som berör relationerna mellan Sverige och en främmande stat inte kan gå in på en detaljerad bedömning av förhållandena i den främmande staten. Dessutom är det så när det gäller Pakistan att uppgifterna är mycket skiftande och det är svårt att få ett säkert grepp om vad som där sker. Men så mycket kan jag säga att den bild av förhållandena i Pakistan som fru Theorin antyder genom hänvisningar till olika pressuppgifter inte stämmer med vad vi själva kunnat inhämta genom våra diplomatiska kanaler. Inte någon av de informationer vi fått under senare tid tyder på att det nu skulle pågå några mer omfattande strider.

Herr talman! Ingenting stämmer med de informationer om en pågående konflikt som regeringen har i dag. Det är nog ett faktum att just nu har man vinter i Baluchistan och konflikterna ligger nere. Men det jag pekade på var att konflikterna har pågått under åtminstone tre års tid och under den tid tillstånd givits. Till frågan om SAAB-planens utrustning! SAAB levererar inte planen bestyckade härifrån numera. Man gjorde det tidigare. Däremot marknadsför man planen i alla militära internationella tidskrifter, och i tekniska detaljer redogör man för hur de skall bestyckas. Där finns uppgifter som klart visar att just de här inhumana vapnen som 5,56 mm kulor och även 2,75 inch raketer används direkt för inhuman krigföring, alltså fletchers eller fosforvapen som vi agerar aktivt för att förbjuda och som vi vet användes i Vietnamkriget, i Cambodja och i Laos. Det kan inte vara okänt för den svenska regeringen att sådana pacificeringsaktioner som redovisats i mycket välkänd internationell press via ögonvittnesskildringar från Pakistan är väl kända metoder i konflikthärdarna i denna del av världen. Indien använder dem mot vissa grupper och Irak mot kurderna. Det förekommer även sådana pacificeringsaktioner i Pakistan mot väpnade oroligheter. Själva grundprincipen för vår vapenexport i dag är förbud av vapen till länder där det finns en inre pågående konflikt. Om nu den svenska regeringen inte har bättre informationskanaler skall jag välvilligt överlämna de tidningsklipp jag fått i min hand och som visar att här pågår sådana konflikter och har pågått under den tid den svenska regeringen har givit tillstånd och SAAB levererar materiel. Jag är ledsen att behöva säga det, men det framgår inte av bilden jag visar men av texten framgår att det här förevisade är de annonseringar som SAAB gör i internationella militära tidskrifter där man marknadsför planet som lämpligt just för attacker mot befrielserörelser på marken med den beväpning jag talat om och användbara i denna typ av områdena.

Herr talman! Först beträffande planen: Jag har inte ett ögonblick påstått att planen inte skulle vara krigsmateriel. Planen kan bestyckas. Vingarna är förstärkta och det går att applicera bomber på dem och även maskingevär. Det är ingen diskussion om detta. Men genom hela sin framställning försöker fru Theorin att få det därhän att vi skickat ned planen för att de direkt skall användas i något slags pågående gerillakrig. För det första är det regel att vi inte säljer sådana plan bestyckade. För det andra: Den bild som fru Theorin inte tecknar, men snarast antyder, är att det skulle pågå något slags befrielsekamp i Baluchistan. Jag tillåter mig att säga att det är förfärligt svårt att få någon riktig bild av den typ av stamfejder som där pågår — med krypskytte, överfall från bakhåll, stammar som bekrigar varandra och som försöker motsätta sig centralregeringens direktiv. Men de uppgifter vi har kunnat få tyder inte på att det skulle vara fråga om väpnade oroligheter i den mening som riktlinjerna för krigsmaterielexporten åsyftar.
Herr talman! Inte misstänker jag den svenska regeringen för att medvetet skicka ned plan att användas mot gerillaaktiviteter någonstans i världen. Det gör jag självfallet inte. Jag ifrågasätter de bristfälliga informationer som regeringen har fått och håller sig med i det här fallet. De här planen definieras dock i den offentliga debatten som träningsplan med beteckningen ”training”. Det är också den internationella benämningen på alla de plan som används framför allt i Laos, Cambodja och Vietnam för aktioner mot befrielserörelser eller fiende som befinner sig på marken. Dessa plan kan bestyckas på nämnda sätt. SAAB levererar inte planen bestyckade, men SAAB talar mycket noga om —-i detalj, exakt — vilka maskingevär och vilka raketer som skall användas. Och bland de vapnen finns just sådana som vi talar om, inhumana vapen vilkas användning vi inte vill ställa oss bakom. Det finns alltså en inkonsekvens i vårt agerande. Pågår det en inre väpnad orolighet, står det i lagen, får vi icke leverera krigsmateriel. Det är det jag har baserat min fråga till handelsministern på.

Herr talman! Fru Theorin hänvisar gång på gång till internationella pressuppgifter och dömer i samma andetag ut de informationer som regeringen har skaffat sig. De här pressuppgifterna får man ändå hantera med något litet försiktighet. Det material jag har utgörs av osignerade artiklar av personer, som tydligen för mycket länge sedan varit i Pakistan. Debatten i svensk press nyligen anger i allmänna ordalag pakistanska källor i London — utan att man på något sätt närmare talar om vad detta är. Vi har använt alla de vägar vi kan använda inom diplomatin för att få en riktig bild. Och den bild vi har fått — vi fick den redan 1974, då frågan först aktualiserades, och vår uppfattning har blivit ännu mer stärkt — är att det inte är fråga om sådana oroligheter att det kan betecknas som en väpnad konflikt, som lägger hinder i vägen för export.
Herr talman! Jag skall gärna överlämna det material jag har i form av ordentligt signerade artiklar. Men låt mig använda en annan källa och referera till premiärminister Bhutto, som själv i en vitbok — som presenterades den 11 februari 1975 — klargjort att det pågår en inre konfikt, att 385 människor har dödats och att 5 500 upprorsmän har gett upp. Boken förnekar att byar hade bombats. Men det finns ögonvittnesskildringar refererade bl.a. i The Guardian och Le Monde den 24 och 28 januari 1975, som bekräftar att man sett bombkratrar. Dessutom har det bekräftats att den franska ambassaden hade medgett att Mirageplan använts, som hade utrustats för just sådana här expeditioner. Det finns speciellt regeringsmaterial som man kan falla tillbaka på. Premiärminister Bhutto har kallat konflikten en allvarlig prövning och en större hotelse mot Pakistans självständighet än 1971 års Bangladeshkrig. Detta kan inte vara obekant, och det viktigaste måste ändå vara att vi är mycket noga med att hålla på de grundprinciper som den svenska riksdagen har fastlagt — ingen leverans till nationer där det pågår en inre väpnad orolighet. Den inre väpnade oroligheten har premiärminister Bhutto verifierat. Det kan väl vara tillräckligt också för den svenska regeringen.
Herr talman! Efter att ha lyssnat noga till fru Theorin vill jag säga att vi borde vara ense om en sak. Om jag hörde rätt var de pressuppgifter som fru Theorin refererade från januari 1975. Fru Theorin sade också tidigare att hon inte påstår att det nu pågår några oroligheter av större format. Vad gäller de svenska planen och de tidigare eventuella oroligheterna är det tydligt att några sådana plan inte kan ha satts in i dessa. Planen levererades inte förrän i december 1974 och skildringarna härrör från ungefär den tiden, dvs. innan dessa plan rimligen skulle ha kunnat utnyttjas i Pakistan.
Herr talman! Det är pressuppgifter från september, november och december 1975 som verifierar att konflikter pågår i Pakistan. Det finns alltså stora möjligheter att de svenska planen använts där. Men låt oss vara eniga om att den princip som riksdagen har fastlagt skall gälla. Är det nu så att planen är levererade kan man därmed icke ingripa mot dem. Men för framtiden måste vi vara observanta. Finns det material att hämta både i officiella regeringsdeklarationer och i internationell press, förutsätter jag att den svenska regeringen kommer att omsorgsfullt pröva dessa uppgifter innan man är beredd att ge tillstånd för utförsel till sådana länder där det finns risk att det pågår en inre konflikt.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder beträffande svensk export av militär materiel till Pakistan. Någon ändring av den svenska politiken i fråga om export av krigsmateriel till Pakistan är inte aktuell.

Herr talman! Jag tackar för det mycket koncentrerade och korta svar som statsrådet lämnat på min fråga. Enligt kungörelsen angående förbud mot utförsel av krigsmateriel äger chefen för handelsdepartementet för särskilt fall meddela tillstånd för utförsel. Vid mera omfattande utförsel eller när ärendet avser fråga av större vikt skall tillståndet prövas av regeringen. I förarbetena till kungörelsen är det, som redan redovisats här, klart fastslaget vilka länder man kan ge tillstånd till. Där är det tydligt utsagt att utförsel till stat där väpnad inre konflikt pågår inte skall beviljas. Man måste då fråga sig om handelsministern verkligen är så dåligt underrättad om förhållandena i Pakistan att han inte vet om att det pågår en väpnad konflikt mellan landets armé och en gerillarörelse sedan snart fyra år tillbaka. Efter debatten med fru Theorin har statsrådet kanske fått klarare besked på den punkten. Jag anser att både regeringen och statsrådet borde haft kännedom om detta. Av den anledningen borde naturligtvis aldrig ett tillstånd till utförsel ha lämnats till SAAB. Försvarsministern har i debatten om denna flygplansaffär hävdat att SAAB Supporter är ett civilt skolflygplan. Eftersom statsrådet nu tagit tillbaka detta, skall jag emellertid inte gå in på det. Vad gäller SAAB:s annonsering, som också har berörts tidigare i debatten, skall jag bara citera en liten detalj ur en annons i en internationell militär tidskrift. Det heter där: ”Låt oss demonstrera vad detta mångsidiga flyg och dess omfattande tillbehör kan göra för er krigsmakt.” Jag föreställer mig att handelsministern inte kan ha undgått att uppmärksamma denna annonsering, och den borde ha varit tillräcklig för att motivera ett stopp för utförseln i detta fall. En annan fråga som måste ställas här om inte utförsel av 45 flygplan skall betraktas som omfattande och anses vara en affär av större vikt. Om man bedömer frågan så, skall enligt 2§ i kungörelsen regeringen ta slutgiltig ställning till huruvida tillstånd skall ges. Hur ser statsrådet på den frågan?
Herr talman! Jag kan trösta herr Hallgren med att detta är ett regeringsbeslut, icke ett beslut av departementschefen.

Herr talman! Jag vill säga några saker till i den här frågan. Man kan undra om regeringen har för avsikt att också i fortsättningen handlägga dessa frågor på det sätt den har gjort. I partimotionen 1584 år 1971 — i samband med behandlingen av propositionen om den nämnda kungörelsen — krävde vpk att export av krigsmateriel generellt skulle förbjudas. Vi står kvar vid den ståndpunkten och anser att just sådana affärer som vi debatterar nu aldrig borde tillåtas.

Vi vet att krigsmaterielindustrin här i Sverige vill ha lättnader. Det är ett klart uttalat önskemål. Skulle vi komma dithän är det snart inget land som skulle kunna stängas ute.

Herr talman! Herr Hjorth har frågat mig vilka åtgärder den svenska regeringen överväger för att försöka förhindra att den svenska stålindustrin drabbas av ett amerikanskt förslag om importrestriktioner för specialstål. Regeringen ser med stor oro på de rekommendationer om införande av importrestriktioner som amerikanska ITC lämnat till presidenten. För dagen kan jag säga att vi efter kontakter med andra stålexporterande länder kommer att göra en svensk uppvaktning på hög nivå i Washington.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. De oroande rapporterna från USA om kravet på att införa importrestriktioner för specialstål har ingett bekymmer vid många svenska bruk. Vårt land är bland de länder som skulle drabbas hårdast eftersom en fjärdedel av det svenska snabbstålet exporteras till USA. Om man, som förslaget går ut på, inför kvotering av importen, så kan det få allvarliga återverkningar för bruk som Långshyttan, Vikmanshyttan, Söderfors och Österbybruk. Även andra stålindustrier berörs och kan få svårigheter i än större omfattning om importbegränsningarna utvidgas till andra produkter. Exportinkomster på flera hundra miljoner är i farozonen, och det kan leda till sysselsättningssvårigheter för hundratals man. Då skall vi också ha i minnet att flera av de här berörda företagen sedan tidigare brottas med avsättningsoch omställningsproblem. Som exempel kan jag nämna att specialstålverken Vikmanshyttan och Söderfors, tillhörande Stora Kopparberg, med tillsammans närmare 1 500 anställda exporterar 75 96 av sin produktion varav 25 96 går till USA. Det kan bli frågan om avsevärda nedskärningar av deras stångoch bandproduktion om USA sätter sina planer i verket. Långshyttan och Österbybruk, tillhörande Fagerstakoncernen, exporterar omkring 25 96 av sin sammanlagda produktion till USA. Långs-, hyttan tillverkar band och tråd, Österbybruk snabbstålsstång. 800 arbetar i Långshyttan och 500 i Österbybruk, så det är stora arbetargrupper som det gäller. I sitt svar säger nu handelsministern att man med oro ser på den här frågan — en oro som delas av de anställda på de här företagen. Jag är tacksam för att regeringen i kontakt med andra berörda länder kommer att göra en svensk uppvaktning på hög nivå i Washington, och jag hoppas verkligen att det skall leda till att de amerikanska planerna inte sätts i verket. Om så skulle bli fallet, och begränsningarna av importen av svenskt specialstål skulle bli långvariga, kan detta naturligtvis påverka brukens expansionsplaner. Några alternativa marknader finns nämligen inte, och inskränkningar som kan beröra 25 96 av produktionen för en del företag är verkligt allvarliga. Men om USA beslutar om en sådan kvotering — och kanske t.o.m. utvidgar den — vad kan då den svenska regeringen göra åt den saken? Finns det då inte också risk för att andra länder följer efter USA? Och därmed blir det kärvare för vår stålexport även på dessa marknader.
Herr talman! Herr Hjorth uppehöll sig utförligt vid frågan om verkningarna av importrestriktioner för den svenska exporten av specialstål. Det är väldigt svårt att göra några uttalanden om dessa verkningar. Man kan säga att de rekommendationer som ITC har lämnat beträffande kvoten för 1976 skulle, om de följdes, innebära en nedskärning med ungefär 10 26 av införseln till USA från samtliga ursprungsländer, men det är svårt att beräkna hur mycket av nedskärningen som skulle drabba oss. Vår export av dessa produkter uppgår till ett värde av omkring 200 milj.kr. Troligen skulle verktygsstålet, det rostfria stångstålet och det rostfria valsstålet drabbas hårdast. Jag har i princip samma grundinställning som herr Hjorth i denna fråga och känner stor oro. Som jag sagt tidigare skall vi göra vad vi kan för att söka undvika att dessa rekommendationer blir verklighet. Det är givet att om importrestriktionerna skulle sättas in på ett för oss så väsentligt område som stålprodukter skulle det kunna leda till att man satte frågetecken för tidigare gjorda uttalanden av Förenta staterna om värdet av en friare världshandel. Detta hoppas vi att den amerikanska administrationen och presidenten skall besinna vid sitt ställningstagande till ITC:s rekommendationer och att man kommer att beakta de återverkningar som sådana restriktioner skulle kunna få på en fortsatt liberalisering av världshandeln vid de förhandlingar som förs inom GATT. Men vi skall som sagt göra vad vi kan för att rikta uppmärksamheten på våra intressen och för att hävda våra ståndpunkter.
Herr talman! Jag är tacksam för att handelsministern säger att han är beredd att göra vad han och regeringen kan i denna fråga. Även om de amerikanska importrestriktionerna inte skulle bli så omfattande som man nu befarar är tendensen ändå oroande. Tror handelsministern att restriktionerna kan sprida sig till andra branscher, så att frihandeln är i fara och man kan riskera ett handelskrig? Det skulle få mycket allvarliga konsekvenser. Vad kan regeringen i så fall göra åt den saken? Kunde man inte tänka sig någon form av internationella överenskommelser på detta område? President Ford har två månader på sig att fundera över om han skall gå ITC och de amerikanska stålindustriarbetarna till mötes. Det är väl den tiden som man nu måste utnyttja för att ta kontakter — har det väl börjat bli stålimportrestriktioner vet man ju aldrig var det slutar. Det har också uppgivits att USA ämnar ta åren 1970-1974 som referensperiod vid beräkningen av sin kvotering. Detta kan medföra en alltför stor och svår effekt på den svenska specialstålsindustrin, då åren 1972 och 1973 kännetecknades av högkonjunktur med stor amerikansk konsumtion och import. Sedan dess har vår stålexport minskat. Tar man de goda åren som utgångspunkt vid sin beräkning av nedskärningar, kommer det att drabba våra företag synnerligen hårt.
Herr talman! Det som vi kan hoppas väger tungt i vågskålen när den amerikanska presidenten och sedan kongressen tar ställning härvidlag är väl att Amerikas förenta stater själva med kraft har ställt sig bakom frihandelsdeklarationen, senast i den s.k. Trade Pledge i OECD förra året. Och om vi ser till vad som hände vid toppmötet i Rambouillet utanför Paris i november förra året så fanns det, om jag inte minns alldeles fel, i stutkommunikén från det mötet också en referens till denna frihandelsdeklaration. Jag hoppas att det skall vara en klar vilja hos de amerikanska myndigheterna att fortsätta frihandelspolitiken i stort sett.
Herr talman! Herr Hernelius har frågat mig om jag anser det lämpligt att beskickningschefer i den svenska utrikesförvaltningen aktivt engagerar sig i extrem politisk verksamhet som exempelvis i det s.k. Världsfredsrådet.
Anser utrikesministern det lämpligt att beskickningschefer tjänstgörande i svensk utrikesförvaltning aktivt engagerar sig i extrem politisk verksamhet som exempelvis i det s.k. Världsfredsrådet? Med hänsyn till att årets deklarationsblanketter fördröjts och svårigheter därmed uppstår exempelvis för de deklaranter som anlitar deklarationshjälp att i tid inkomma med sina deklarationer, talar starka skäl för att ansökningar om uppskov med självdeklarations inlämnande beviljas med stor generositet.
Tjänstemän i utrikesförvaltningen har samma rätt som andra medborgare att vara politiskt verksamma och att offentligt ge uttryck åt sina åsikter. Detta gäller självfallet även om åsikterna inte överensstämmer med regeringens. De är liksom alla andra statstjänstemän bundna av statstjänstemannalagens bestämmelser, som i 13 § föreskriver att tjänsteman inte får åta sig uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller annan tjänstemans opartiskhet i tjänsteutövningen eller skada myndighetens anseende.
Med hänvisning härtill vill jag rikta följande fråga till herr finansministern: Vill finansministern genom ett uttalande eller på annat sätt medverka till att största möjliga generositet tillämpas i fråga om uppskov med inlämnande av självdeklaration?
Jag har mig inte bekant att dessa föreskrifter skulle ha överträtts av någon tjänsteman i utrikesförvaltningen.

Herr talman! Utrikesministern har alldeles rätt på en punkt. Vad frågan här gäller är inte åsiktsfriheten utan tolkningen av statstjänstemannalagen i vad beträffar tjänstgörande svensk beskickningschef. Vad jag har syftat på är givetvis ambassadör Harald Edelstams upprepade aktiva engagemang i det s.k. Världsfredsrådet. Detta råd tillkom 1950. Det betecknas i uppslagsböckerna som en kommunistisk täckorganisation med uppgift att försvara Sovjetunionens utrikespolitik. Ingenting som framkommit om rådets verksamhet är stridande mot denna beteckning; tvärtom stöder allt beteckningen i fråga. Rådet finansieras väsentligen av Sovjetunionen. Det hade förut sitt säte i Wien men flyttades därifrån till följd av verksamhet som den österrikiska regeringen ansåg vara ägnad att skada Österrikes neutralitet. Dessförinnan hade rådet varit placerat i Paris, men också den franska regeringen hade utvisat dess tjänstemän, och därmed hindrat rådet att fortsätta där, av motsvarande skäl. Ambassadör Edelstam har nu uppträtt i olika sammanhang som föredragshållare i detta råd och aktivt deltagit i dess verksamhet. Min nästa fråga till utrikesministern är därför: Har detta skett med utrikesministerns medgivande, har detta godkänts av utrikesdepartementet? Den tredje frågan jag har är: Finner icke utrikesministern att ett deltagande i detta slags verksamhet av en aktivt tjänstgörande svensk beskickningschef är ägnat att skada hans rykte för opartiskhet i tjänsteutövningen och det svenska anseendet över huvud taget i samband med den diplomatiska verksamheten?
Herr talman! Jag känner väl till att ambassadören Harald Edelstam under sina semestrar både i fjol och i år har hållit föredrag om militärkuppen i Chile på en mängd möten i Amerika och Asien. Det har han fått mitt tillstånd att göra vid dessa tillfällen. Han har hållit ett sådant föredrag för en Världsfredsrådskonferens i Delhi och möjligen några till i Världsfredsrådets regi, men de flesta föredragen har han hållit på universitet och inför olika sammanslutningar i Amerika och i amerikansk TV. Ämnet har hela tiden varit detsamma och jag behöver här inte gå in på bakgrunden till att man utnyttjar just ambassadören Harald Edelstam för denna föredragsverksamhet. Världsfredsrådets verksamhet känner jag mycket väl till, och det gör många andra — från olika partier — som tillhör den här kammaren och som har deltagit i rådets verksamhet.

Herr talman! Utrikesministern skall inte blanda bort korten genom att hänvisa till herr Edelstams allmänna föredragsverksamhet både i Sverige och utomlands. Nu gäller det något annat — ett aktivt deltagande i Världsfredsrådets arbete, inte bara ett föredrag i Patna utan också i annat sammanhang. Det borde vara bekant. Utrikesdepartementet har för icke så länge sedan haft en betydligt snävare tolkning av statstjänstemannalagens 13 § när det gällde en framstående svensk ambassadörs verksamhet i visst sammanhang. Nu har det tydligen ändrat sig; utrikesministern finner inte något fel i att herr Edelstam uppträder i Världsfredsrådets sammanhang. Herr talman! Jag ber om ursäkt, men jag kan inte undgå att betrakta både svaret och repliken som utslag av den eftergivenhet — några skulle kalla det inställsamhet — inför en förment opinion som utrikesministern tidigare under denna vecka har givit exempel på.
Herr talman! Om en sådan föredragsverksamhet på något sätt skulle skapa missförstånd utomlands, vilket jag inte känner till att den har gjort, fick man naturligtvis ta frågan under starkt övervägande. Men det har alltså inte skapats missförstånd, och så långt jag förstår har det hela tiden gällt föredragsverksamhet. Någon annan aktivt deltagande verksamhet är i varje fall inte rapporterad till mig. Ambassadören Edelstam har inte hållit föredragen i något slags officiell kapacitet utan naturligtvis som privatman. Det kan i ett sådant här sammanhang, såvitt jag förstår, inte vara otillåtet.

Herr talman! Annan aktivitet än föredragshållande har stått beskriven i pressen, och det trodde jag utrikesdepartementet kände till. Herr utrikesministern säger nu att han anser att herr Edelstam fullgjort sin verksamhet i Världsfredsrådet som privatman och icke som svensk ambassadör i tjänst. Det är en svår gräns att dra, herr utrikesminister. Men ibland är det inte så svårt att se skillnaden och tolka tjänstemannalagens uttryck om verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för tjänstemans opartiskhet i tjänsteutövning eller skada myndighets anseende. Jag tror att den tolkning som utrikesdepartementet tidigare gjort av nämnda paragraf har varit strängare, och jag förstår inte varför den skall uppmjukas när det gäller Harald Edelstam och verksamheten i Världsfredsrådet. Jag fattar emellertid också utrikesministern så att han skulle ta sig en funderare till på denne svenske ambassadörs aktivitet i detta sammanhang, och i så fall kanske syftet med min fråga är uppnått. Det kanske rent av blir ett slut på den aktiviteten.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag, med hänsyn till att distributionen av årets deklarationsblanketter har fördröjts, genom uttalande eller på annat sätt vill medverka till att största möjliga generositet tillämpas i fråga om uppskov med inlämnandet av självdeklaration. Enligt uppgift från riksskatteverket har visst deklarationsmaterial, bl.a. bilagor rörande inkomst av jordbruksfastighet och rörelse, distribuerats något senare än normalt. Det är dock inte fråga om en försening som generellt sett kan medföra några olägenheter för de skattskyldiga. Enligt min mening behövs därför inte några särskilda åtgärder vid årets taxering för att tillgodose de deklarationsskyldigas behov av anstånd med att lämna självdeklaration. Gällande bestämmelser torde få anses vara tillräckliga därvidlag.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
Jag har ställt frågan i anledning av att vissa av årets deklarationsblanketter samt vissa deklarationsanvisningar har kommit vederbörande deklaranter och bokföringsbyråer senare till handa än föregående år, vilket också har medfört stora svårigheter för exempelvis deklarationsbyråerna att inom föreskriven tid inlämna deklarationerna. Orsaken till dröjsmålet är det i och för sig meningslöst att diskutera, men faktum kvarstår ändock att riksskatteverkets anvisningar för exempelvis djuroch maskinvärden ännu inte kommit deklarationsoch revisionsbyråerna till handa, såvitt det inte har skett i dagarna. Det sägs att den som är intresserad kan ta del av anvisningarna hos den lokala skattemyndigheten. Enligt vad jag erfarit har inte heller upplysningar nått fram om de nya regler som skall gälla för beskattning av pensionsförsäkringar. Mot denna bakgrund menar jag, herr finansminister, att starka skäl talar för att ansökningar om uppskov beviljas med stor generositet. Enligt min mening — och jag tror att finansministern delar den — är det allra viktigaste att få in deklarationerna så korrekta som möjligt, även om det då eventuellt skulle bli fråga om någon veckas försening. Men av svaret att döma anser finansministern tyvärr inte att det finns några särskilda skäl som talar för att man skall tillgodose de önskemål som jag har framfört.
Herr talman! Man kanske kan få det intrycket av herr Börjessons i Falköping inlägg att taxeringsmyndigheterna är absolut omöjliga. Så är det ju inte. Från fall till fall prövar taxeringsmyndigheterna om det finns anledning att låta deklaranten avge deklarationen längre fram, dvs. på ansökan från vederbörande deklarant. Det förekommer när vederbörande, på grund av resor eller av andra skäl, inte har kunnat fullgöra sin skyldighet inom den fastställda tiden eller när det är fråga om speciellt komplicerade deklarationer. Man gör alltså en framställning, och saken blir efter prövning i det enskilda fallet i regel beaktad. Dessutom kan ju rörelseidkarna i allmänhet inlämna sina deklarationer inte bara under februari utan även under mars. Med hänsyn till de dispensmöjligheter som föreligger har jag inte ansett att det behövs några generella direktiv utöver vad som f.n. tillämpas.
Herr talman! Jag är medveten om att taxeringsmyndigheterna trots allt är ganska generösa med dispensgivningen. Men ändock dristar jag mig till att begära att man i år skall visa ännu större generositet just på grund av att det här är fråga om förseningar som är beroende av förhållanden, vilka deklaranten själv inte är vållande till. Jag vill gärna ge uttryck för att det förekommer ett oerhört starkt tryck på bokföringsbyråerna som hjälper allmänheten med bokföring, inte minst de byråer som hjälper till med att upprätta deklarationer för jordbrukare enligt kontantprincipen. Det rör sig väl om ungefär 80 000 sådana deklarationer som skall avlämnas nu. Många jordbrukare har i dagarna övergått till bokföringsmässig redovisning och kan därmed också vara i behov av att få sakkunnig hjälp. En annan sak, som finansministern inte berörde, är att ännu har inga upplysningar nått fram till revisionsbyråerna och bokföringsbyråerna rörande de nya regler som skall gälla för beskattning av pensionsförsäkringar. Bara det måste ju skapa vissa problem för resp. bryåer.
Herr talman! Jag kan inte svara direkt på frågan om reglerna för beskattningen av pensionsförsäkringar. Men riksdagen fattade ju beslut i den frågan omkring den 15 december förra året, och det kan väl vara förståeligt om det tar litet längre tid att distribuera de anvisningarna, som skall gå över riksräkenskapsverket och länsstyrelserna ut till allmänheten. Jag utgår dock ifrån att man gör vad man kan för att snabbt få ut eventuella, kompletterande anvisningar i det fallet. När det gäller bilagorna för de jordbrukare som deklarerar enligt kontantprincipen har anvisningarna i år gått ut via riksräkenskapsverket och länsstyrelserna vid ungefär samma tid som under de senare åren.
Herr talman! Ja, när det gäller sådana jordbrukare som deklarerar enligt kontantprincipen är saken klar. Men jag vill nämna att jag så sent som i går talade med chefen för en revisionsbyrå, och han påstod att riksskatteverkets anvisningar för djuroch maskinvärden ännu inte har kommit byrån till handa. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Såvitt jag vet brukar de anvisningarna vara tillgängliga någon gång i november månad året före deklarationsåret. Jag är medveten om att detta är frågor som vi här inte kan diskutera närmare, men faktum kvarstår att förhållandena inte är så bra som de borde vara. Och då menar jag att ett uppskov är väl befogat. Jag har inte tänkt eller begärt att finansministern skall ge respektive taxeringsmyndigheter preciserade direktiv. Men finansministern kan genom ett uttalande ge till känna att han för sin del inte har något emot att man är litet generös när det gäller uppskov med avlämnande av självdeklaration. Ett sådant uttalande skulle vara välgörande.
Herr talman! Om det är så att en jordbrukare sitter och väntar på att få riksskatteverkets fastställelse av djuroch maskinvärden, och om han inte kan avlämna sin deklaration därför att de uppgifterna dröjer, så betraktar jag det som godtagbart skäl för att han får en respittid för att avlämna sin deklaration. Och om den jordbrukaren gör framställning härom, så är jag övertygad om att han får den bifallen.

184, och anförde: = Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat mig om jag anser att — Om skyldighet för skäl talar för att lagstadgad skyldighet införs för politiskt parti att redovisa = politiskt parti att penningbidrag. redovisa penningbi Herr Werner ställde en liknande fråga till mig i november 1975. I — drag dag säger han att inträffad händelse aktualiserar frågan om jag nu har en annan bedömning än i november. Vad jag sade i november framgår av kammarprotokollet. Jag vill i sammanhanget bara erinra om vad jag framhöll i en replik till herr Wer ner. ”Jag vill gärna säga här att frågan är så pass viktig och så pass betydelsefull att den verkligen inte förtjänar att läggas på hyllan eller stoppas ned i någon skrivbordslåda, som man ibland brukar säga, utan att den för oss i justitiedepartementet verkligen är aktuell.” Jag är inte säker på vad herr Werner åsyftar med inträffad händelse. Om det är pressuppgifterna om GULF:s bidrag till ett eller annat borgerligt parti vill jag framhålla för det första att jag inte har annan kännedom om dessa bidrag än den jag har fått genom pressuppgifterna och för det andra att dessa uppgifter inte alls har förvånat mig. GULF-historien har alltså inte påverkat min inställning till frågan om skyldighet för politiskt parti att redovisa penningbidrag. Inte heller i övrigt har det inträffat något som har gett mig anledning att ändra inställning.

Herr talman! Jag skall bara kommentera herr Werners synpunkt att justitiedepartementets utredning av frågan går för långsamt. Jag vill då säga att frågan faktiskt är tekniskt besvärlig. Om partierna inte har någon uppriktig vilja att öppet redovisa sin ekonomi finns det alltför stora möjligheter för dem att kringgå en lagstiftning i ämnet. Men vi funderar i departementet på olika uppslagsändar.